Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det handlar om administration och om att man skall kunna förenkla och förbilliga denna administration. Kanske det var just farhågor för att det alltför mycket skulle bli en teknisk och administrativ fråga som gjorde att jag väckte interpellationen. Jag är helt på det klara med att civilministern inte kan gå in på och besvara alla mina delfrågor i detta sammanhang, beroende på att ärendet håller på att utredas ytterligare och att det inte finns något beslut om vilka lösningar man tänker stanna inför. Jag vill ändå ta tillfället i akt att lämna ett litet ord på vägen, som kanske kan vara bra att ta med i den slutgiltiga behandlingen av ärendet. Jag vill ta in den försäkringsmässiga aspekten och betona vikten av att vi har en sammanhållen socialförsäkring, något som socialpolitiska samordningsutredningen klart framhöll. Den möttes av en bred opinion, som ställde sig bakom uppfattningen att det är mycket viktigt att se till att förbilliga och förenkla administrationen — men också att göra det enklare för de försäkrade - utan att göra något avkall på kravet att den försäkrade skall stå i förgrunden. Om man skall lägga ut detta ansvar på alla myndigheter — som vi vet har varierande storlek — skulle det bli mycket svårt för dessa att klara av sina uppgifter. Försäkringskassan har i dag de nödvändiga kunskaperna, ett brett kontaktnät med expertis inom olika områden, och det har tagit år att bygga upp den kunskapen och det kontaktnätet. Jag vill påstå, mot bakgrund av en bred erfarenhet, att det kommer att bli omöjligt att bygga upp något liknande inom de små myndigheterna. Utredningen har, som statsrådet nämnde, prövat olika alternativ. Där finns ytterlighetsalternativen A och D, och sedan finns alternativen B och C. Men även om man skulle stanna för något av dessa alternativ kommer det att bli nödvändigt att bygga upp ett kunnande inom de olika myndigheterna. Jag menar att den försäkrade då hamnar i en situation där det finns risk för att kravet på effektivitet och rationell organisation får ta över — på den anställdes bekostnad. Därför bör alla omfattas av den allmänna försäkringen. Jag tror också att det skulle vara mycket svårt för Statshälsan att ta över kontrollerande uppgifter. Det skulle nämligen innebära att förtroendet för Statshälsan från den enskildes sida inte skulle bli lika stort som det är. Rehabiliteringsfrågorna är utomordentligt viktiga, och där måste man många gånger gå in mycket tidigt. Man talar om att de kortvariga fallen kanske inte är så allvarliga, men det är faktiskt belagt att problemen många oj gånger startar med kortvariga sjukdomsfall, ofta återkommande, och de fallen leder ganska tidigt till förtidspensionering, som kanske inte hade varit nödvändig om man vidtagit åtgärder litet tidigare. Många gånger kan bakom sådana kortvariga sjukfall anas någon form av täckdiagnoser, och därför är även de viktiga vad gäller försäkringsmässig behandling. När utredningsarbetet nu skall gå vidare tror jag att man kan fundera över vad Försäkringsanställdas förbund skrev, undertecknat av en värderad f. d. ledamot av denna kammare, mycket kunnig i socialförsäkringsfrågor, nämligen Anna-Greta Skantz. Hon pekade på att vi har haft som en röd tråd i hela socialförsäkringen att den skall vara sammanhållen, att alla skall behandlas lika — och att detta är något som vi har haft med oss från Gustav Möllers dagar. Jag vill också i detta sammanhang nämna att vi bör vara angelägna att slå vakt om försäkringskassan, som byggts upp från en folkrörelse och utvecklats fram till vad den är i dag. Det har faktiskt varit många attacker mot det systemet. I sjukpenningkommittén behandlade vi förslag om att de privata arbetsgivarna skulle ta över sjuklöneutbetalningen. Vi lyckades slå tillbaka de attackerna. Det kom inget sådant förslag. På den punkten förelåg reservationer från LO, TCO, SACO/SR och de socialdemokratiska ledamöterna. Jag kanske är alltför orolig — jag hoppas det — när jag befarar att man nu öppnar en möjlighet genom att statsoch kommunalanställda går före och de privata arbetsgivarna kan komma efter och bygga upp en sjukfallsadministration i varje företag, om man så önskar. I utredningen sade man, skrämmande nog, att om de privata företagen tar den risken så kan de återförsäkra sig i de privata försäkringsbolag där de är vana att ha sina försäkringar. Det visar vad man egentligen är ute efter — att slå sönder det sammanhållna sjukförsäkringssystemet. Jag ser därför en stor fara i att vi öppnar dörrarna på högsta nivå, för de statsanställda. Det har aviserats en proposition i det här ärendet — i propositionsförteckningen står det ett litet ”eventuellt” efter den uppgiften — till den 15 mars. När nu utredningsarbetet pågår och man — som jag utgår från — skall ta ställning också till de försäkringsmässiga aspekterna och till följderna för den personliga integriteten för de anställda, kanske den tidsangivelsen inte håller. Jag skulle vilja sluta med att fråga: Vid vilken tidpunkt bedömer statsrådet att utredningen kan vara klar? När kommer förslag att läggas fram och i vilken form — blir det i form av en proposition till riksdagen?

Herr talman! Doris Håvik började med att uttala farhågor för att mitt svar var alltför tekniskt. Men det måste rimligtvis bli så när Doris Håviks frågor i mycket stor utsträckning handlar om teknik. Allmänna resonemang om socialförsäkringens allmängiltighet och liknande principfrågor ligger — det vill jag stillsamt erinra om — inte på mitt bord. Det är frågor som hör socialdepartementet till. Jag har fått frågorna med utgångspunkt i att Jag vill ändå mot bakgrund av vad Doris Håvik sagt och inför det fortsatta — Fredagen den beredningsarbetet kommentera tre principiella frågor. Den första gäller = 18 februari 1983 socialförsäkringens allmängiltighet: vikten av att ha en sammanhållen försäkring som gäller alla. På den punkten har jag ingen annan mening än Om administratio Doris Håvik, dvs. att vi skall ha en allmän och sammanhållen socialförsäk — nen av de statligt ring, som så långt möjligt med likartade regler skall omfatta alla. anställdas sjuk Problemet är — och det är den andra principfrågan jag vill ta upp — att vi i vårt land har byggt upp dubbla system för detta, dels med utgångspunkt i socialförsäkringen, dels med utgångspunkt i avtal mellan staten och arbetstagarorganisationerna. Båda har uppgiften att hantera de här frågorna. Jag vill visa på två problem, som vi nu försöker lösa, med anledning av detta dubbla ansvar. Det ena är att man får se till att man har ett enkelt och billigt system. Vi skall se vad vi kan åstadkomma av förenklingar och förbilligande. Det andra problemet gäller ansvaret. Om man har byggt upp dubbla organisationer, finns det en risk för att ansvaret faller mellan stolarna. Det måste man naturligtvis undvika. Det tredje jag vill påtala är att beredningen i civildepartementet inte gäller arbetstagarnas förmåner utan hanteringen, systemet. Jag tror inte att det råder några delade meningar mellan Doris Håvik och mig om att vi skall se till att det finns ett bra materiellt innehåll i rehabiliteringen osv., oavsett om det är staten eller försäkringskassan som skall sköta administrationen. Till sist frågar Doris Håvik när och i vilken form förslag kommer att läggas fram. Det övervägs om det skall bli en proposition eller om ändringar kan vidtas i gällande förordning. Jag har ännu inte fått klart för mig vilken form som från laglig synpunkt måste väljas. Beträffande tidpunkten kan jag bara säga att beredningen pågår, men vi har inte gjort upp någon tidsplan. Vi skall försöka hantera frågan så snabbt som möjligt, men inte snabbare än att vi får tid att överväga vad som är klokt att hamna i.

Herr talman! Jag är helt på det klara med att de socialpolitiska övervägandena inte är civilministerns bord. Men hade jag ställt min interpellation till socialministern hade den med all säkerhet blivit hänvisad till civilministern, eftersom just dessa frågor hanteras av civildepartementet. Därför ville jag inte gå den omvägen, utan jag gick direkt dit där frågan hör hemma. Men jag är naturligtvis glad över uttalandet att det inte råder några delade meningar om att vi skall ha en allmän, sammanhållen försäkring. För att öka tryggheten för de många människorna har vi med möda och steg för steg byggt upp försäkringen och givit den en sådan utformning som den har i dag. Den bör vi slå vakt om. Jag är helt införstådd med att vi skall ha ett enkelt och billigt system. Vår strävan bör vara att få en administration som inte är för tungrodd och dyr. Vi måste hela tiden fråga oss: Vad kan vi göra för att förenkla och förbilliga 37 systemet och även göra det mer överskådligt för den enskilde? Där har vi inte heller några delade meningar. Men om vi tittar på vad försäkringskassan hanterar i pengar — över 100 miljarder kronor — och vad förvaltningskostnaderna uppgår till — 2,2 70 — kan vi konstatera att det är ganska intressanta siffror, som myndigheterna vid något tillfälle borde ta upp till granskning. Jag förstår att jag inte kan få något besked på frågan om tidpunkten. Men låt mig då ställa frågan så här: Kommer förslag att läggas fram under våren, under innevarande riksdagssession eller vid ett senare tillfälle? Det kan vara ganska värdefullt att veta något så när hur lång tid som beredningen kommer att ta. Jag är tacksam för beskedet från civilministern att man i samråd kommer att göra både socialpolitiska och administrativa överväganden och samla dem i ett paket, så att det inte bara handlar om administration.

Ett stort antal kommuner är f.n. i färd med att projektera och bygga fjärrvärmeanläggningar. Avser försvarsministern föreslå sådan ändring i lagstiftningen om kommunal beredskap att inte utomordentligt sårbara värmesystem, utan hänsyn till beredskapssynpunkter, i stor skala kan införas i vårt kalla land? Större delen av dem som ingår i massmediekommitténs sekretariat har i dagarna lämnat sina platser. Anledningen är bl.a. att statssekreteraren i utbildningsdepartementet har meddelat att han önskar en politisk styrning av sekretariatet. 1. Ställer sig statsrådet Göransson bakom statssekreterarens önskemål om en politisering? 2. Om inte, är statsrådet Göransson beredd att lämna garantier för att en politisering av sekretariatet inte kommer att tillåtas äga rum?
Herr talman! Anders Björck har frågat mig dels om jag ställer mig bakom statssekreterarens önskemål om en politisering, dels, om inte, om jag i så fall är beredd att lämna garantier för att en politisering av sekretariatet inte kommer att tillåtas äga rum. Massmediekommittén behandlar en central politisk fråga. Kommittén hade av den borgerliga regeringen fått direktiv som enligt socialdemokratisk uppfattning inte gav tillräcklig vägledning beträffande inriktningen av den framtida mediepolitiken. Därför fick kommittén genom regeringsbeslut den 23 februari 1983 helt nya direktiv. Massmediekommittén har också fått en ny ordförande. I samråd med honom har jag utsett en huvudsekreterare för kommittén. Tidigare hade kommittén — förutom en biträdande sekreterare för juridiska frågor — två sidoställda sekreterare, vilket regeringen och ordföranden ansåg vara en olägenhet. Det fordrades dessutom en förstärkning av sekretariatet med tanke på att arbetet behövde forceras tidsmässigt. Detta är det enda motivet för förstärkningen av massmediekommitténs sekretariat. Något önskemål om en politisering har aldrig funnits. Den förändring av utredningsarbetets inriktning som regeringen eftersträvar åstadkoms genom att komittén fått nya direktiv, en socialdemokratisk ordförande och ytterligare två socialdemokratiska ledamöter.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Min fråga har föranletts av det uttalande som gjordes av statssekreteraren i utbildningsdepartementet Gunnar Svensson måndagen den 22 november förra året vid ett sammanträde med massmediekommitténs sekretariat. Med vid sammanträdet var också Göran Lannegren från departementet. Vid detta sammanträde uttalade statssekreteraren Gunnar Svensson att motivet till att utse en huvudsekreterare var att man ville ha en politisk styrning av sekretariatet. Till posten utsågs också en socialdemokrat. Man brukar alltid hålla styvt på att utredningskanslier, liksom utskottssekretariat i riksdagen, skall vara opolitiska i den meningen att de står till allas förfogande. Någon politisk styrning annat än den genom de politiskt utsedda ledamöterna skall icke få förekomma. Mot detta bryter nu, herr talman, utbildningsdepartementet genom sin statssekreterare. Uttalandet har icke dementerats— självfallet inte, därför att det otvetydigt har gjorts. Man har inte heller bett om ursäkt för det inträffade, trots att goda chanser har funnits. Den utredning som det handlar om — och där är jag helt ense med Bengt Göransson — har viktiga uppgifter på yttrandefrihetsområdet. Just på detta område ter det sig beklagligt att socialdemokraterna tänker minska ramarna för kommitténs verksamhet. Det har skett genom en olycklig insnävning av direktiven. Jag kan inte tolka det som har hänt på annat sätt än att man också tänker gå vidare och göra en insnävning när det gäller kommitténs arbete genom att tillse att sekretariatet blir politiserat. Herr talman! Det förhållandet att hela massmediekommitténs sekretariat har hoppat av borde vara en allvarlig tankeställare. Dess värre har statsrådet Göransson ju inte gett något svar på min fråga om han tar avstånd från det uttalande som ovedersägligen har gjorts av statssekreteraren Gunnar Svensson. Jag måste därför inför kammaren fråga Bengt Göransson om han tar avstånd eller inte från det uttalande som Gunnar Svensson gjorde den 22 november 1982.

Herr talman! Några ord om direktiven. Anders Björck hävdar att de ändrade direktiven är olyckligt insnävade. I själva verket har motivet för de nya direktiven varit — och det finns ingen anledning att dölja detta — att ge en uppstramning av kommitténs arbete. Regeringens bedömning av de tidigare direktiven var att de i och för sig gav en hygglig grund för en beskrivning av en väntad utveckling men inte gav förutsättningar för förslag som kunde leda till åtgärder. Vi har nu givit kommittén sådana direktiv att den har möjlighet att lägga fram konkreta förslag till åtgärder. Jag betonade i mitt svar att det inte fanns någon önskan att partipolitisera sekretariatet. Jag förutsätter att Anders Björck respekterar den deklarationen. När det gäller den person som har utsetts till huvudsekreterare vill jag också understryka att det är en person med mycket hög — och oomstridd — kompetens. Faktum är att han av den tidigare regeringen genom statssekreteraren Ulf Lundin erbjöds att gå in som sekreterare i kommittén. Detta skedde i juni i fjol, innan kommittén tillsattes. Det var alltså den dåvarande folkparti-center-regeringens önskan att den person skulle tillträda som sekreterare som nu utmålas som en socialdemokratisk politruk av värsta slag. Jag tycker inte det är riktigt hederligt att göra det med en person som har denna obestridda kompetens för sitt uppdrag.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Göransson om att det är en uppstramning av direktiven. Eftersom det är fråga om en yttrandefrihetsutredning är det bara att konstatera att denna uppstramning också innebär en uppstramning av yttrandefriheten. Herr talman! Bengt Göransson säger att den nye huvudsekreteraren har utmålats som en ”politruk av värsta slag”. Jag har i varje fall inte gjort det. Jag vet inte vad Bengt Göransson syftar på. Jag har bara konstaterat att personen i fråga är socialdemokrat. Det är alldeles korrekt att han tackade nej till att arbeta i sekretariatet när detta hade en borgerlig majoritet och när erbjudandet kom från en borgerlig regering. Han tackade ja när kommittén hade fått en socialdemokratisk majoritet och när direktiven var i händerna på en socialdemokratisk regering. Jag måste verkligen be att få ett svar, herr talman. Statsrådet Göransson har ju icke med ett ord berört det uttalande som statssekreteraren Gunnar Svensson gjorde den 22 november. Uttalandet är otvetydigt. Det har fällts. Skall det kunna bli ett sådant förtroende för sekretariatet och dess ledning som Bengt Göransson hoppas på, vilket jag självfallet också gör, är det väl ändå en rimlig begäran, herr talman, att Bengt Göransson ger ett klart besked här och nu från riksdagens talarstol huruvida han tar avstånd eller inte från det uttalande som fälldes den 22 november.
Herr talman! Jag noterar beträffande huvudsekreteraren att hans kompetens är obestridd. Jag utgår ifrån att den person som ansågs kompetent av en borgerlig regering också kan anses kompetent när en socialdemokratisk regering har engagerat honom för ett uppdrag. Därmed borde den sakliga diskussionen vara avklarad. När det gäller det yttrande som sägs ha gjorts av statssekreteraren vill jag bara hänvisa till vad jag faktiskt har sagt i mitt svar, nämligen att det inte har funnits något önskemål om en politisering av sekretariatet, att motivet för förändringen var ett önskemål om att förstärka sekretariatet och att den inriktning som regeringen ville ge kommitténs arbete åstadkoms genom de nya direktiven. Detta är faktiskt ett svar på den fråga som Anders Björck har ställt.
Herr talman! Nej, det är faktiskt inget svar, och jag vill därför upprepa min fråga. Jag vill då också citera vad statssekreterare Gunnar Svensson sade i tidningen Expressen den 18 februari 1983, där det står: ”Statssekreterare Gunnar Svensson på utbildningsdepartementet bekräftar att han vill ha en "fastare politisk ledning av kansliet”. —- Och det är ju inte så konstigt, menar han. Det är ju en stor och omfattande utredning det handlar om.” Jag frågar: När nu statssekreterare Gunnar Svensson vid två tillfällen otvetydigt har yttrat sig så, är statsrådet Göransson då icke beredd att ta avstånd från detta?
Herr talman! Formuleringen om en fastare politisk ledning känner jag igen. Den har jag själv använt i ett samtal med en utredningsordförande som den nya regeringen ansåg sig vilja ersätta med en socialdemokratisk ordförande. Det är ordföranden i utredningen som utövar den politiska ledningen.
Herr talman! Det är kanske inte så stor mening med att fortsätta den här debatten. Statsrådet Göranssons uppfattning framstår ju alldeles klar och otvetydig, vilket måste påverka denna utrednings arbetsformer. Det ansvariga statsrådet vill icke, trots att det här i dag klart har belagts att den ansvarige tjänstemannen, statssekreteraren i departementet, vid två tillfällen har uttalat sig för en politisering av sekretariatet — icke av utredningen — ta avstånd från detta. Jag tror, herr talman, att ingen må förtänka oss att vi därav måste dra slutsatser om den arbetsmiljö som kommer att råda i den nya utredningen.
Herr talman! Jag vill då bara hänvisa till mitt svar, som också finns tillgängligt i tryckt version. Där har jag givit svar på frågan om regeringens avsikter visavi kommitténs sekretariat.
Herr talman! I statsrådet Göranssons svar står ordagrant: ”Något önskemål om en politisering har aldrig funnits.” Mot detta ställer jag det yttrande som fälldes den 22 november förra året och det uttalande som samma person har fällt i Expressen den 18 februari i år. Herr talman! Vad göres oss mera vittne behov? Det som är sagt är sagt, och det ansvariga statsrådet vill icke ta avstånd från det. Jag beklagar detta.
Herr talman! Den här diskussionen är mig något bisarr. Jag trodde att man ställde frågor till det ansvariga statsrådet för att få ett uttalande om vilken uppfattning regeringen och statsrådet har i en viss fråga. Jag har gjort ett sådant uttalande i mitt frågesvar.
Herr talman! Det framgår alldeles klart av svaret att statsrådet på två uppenbara punkter förnekar verkligheten. Han vill icke låtsas om att uttalandena har fällts. Då måste jag direkt fråga: Menar Bengt Göransson att dessa båda uttalanden över huvud taget icke har fällts? Är det lögn och ingenting annat som har presenterats i massmedia? Har uttalandena fällts eller har de inte fällts? Det borde vi väl ändå kunna få ett svar på.

Herr talman! Pär Granstedt har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att aktivt verka för att prövningsförfarandet när det gäller statsbidrag till fristående skolor genomförs så att bidrag kan utgå fr.o.m. höstterminen år 1983. Gunnar Hökmark har frågat mig vilka administrativa åtgärder det är som omöjliggör ett verkställande av riksdagsbeslutet om statsbidrag till fristående skolor kommande budgetår. Kerstin Anér har frågat mig vilken anledningen är till dröjsmålet med att införa det nya bidragssystemet. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Riksdagen fattade i december förra året beslut om fristående skolor för skolpliktiga elever m.m. Det kan finnas anledning att markera att beslutet inte handlade om huruvida ett antal fristående skolor med Waldorfpedagogik skall få statsbidrag. Det kan man få intryck av om man följer den debatt som har blossat upp under de senaste veckorna. Riksdagsbeslutet innebar i stället ställningstaganden till en rad principiella frågor om förutsättningarna för fullgörande av skolplikt i fristående skolor och om villkor för statsbidrag till sådana skolor. Beslutet innebar vidare vissa ändringar av skollagen som träder i kraft den 1 juli 1983. Dessa ändringar har utfärdats av regeringen. Inom utbildningsdepartementet förbereds f. n. vissa ytterligare författningar om fristående skolor. Även dessa kommer, som avsetts, att träda i kraft den 1 juli 1983. Riksdagsbeslutet innebär däremot inte att någon viss fristående skola eller grupp av skolor som i dag inte har statsbidrag automatiskt skall få det. Tvärtom skall beslut om statsbidrag fattas av regeringen efter en noggrann prövning av varje enskilt fall. Utgångspunkten skall vara att en fristående skola för att få statsbidrag skall vara till nytta som ytterligare erfarenhetsunderlag eller annat komplement till det allmänna skolväsendet. I propositionen sades vidare att det inte är givet att alla skolor med ett visst pedagogiskt system skall få bidrag, eftersom skälet till stödet är att verksamheten ger erfarenheter av värde för det allmänna skolväsendet. Det kan knappast vara ett allmänt intresse att genom statsbidragsgivning medverka till att en speciell pedagogik får sin motsvarighet i ett med grundskolan parallellt system. Riksdagen hade inget att erinra mot dessa uttalanden. Av vad jag nu har sagt framgår att det inte är möjligt för regeringen att behandla alla fristående skolor som ansöker om statsbidrag, eller ens alla Waldorfskolor, i grupp. Regeringen har att pröva varje enskild ansökan. Vid denna prövning måste för Waldorfskolornas del vägas in hur många skolor som kan behövas som erfarenhetsunderlag för det allmänna skolväsendet och hur dessa bör vara geografiskt fördelade. För att få det beslutsunderlag som enligt min mening är erforderligt har jag bedömt det som nödvändigt att inhämta en samlad bedömning från skolöverstyrelsen av vilka skolor som skolöverstyrelsen bedömer bör komma i fråga för statsbidrag. Både enligt de hittills gällande bestämmelserna och enligt de nya reglerna har skolstyrelsen att godkänna fristående skolor för skolpliktiga barn. Mot bakgrund härav kan det förväntas att skolstyrelserna kan tillföra värdefullt underlag för regeringens ställningstagande. Skolöverstyrelsen bör därför basera sin bedömning bl.a. på yttranden från skolstyrelserna i de kommuner i vilka skolorna ligger. Också länsskolnämndernas bedömningar bör vara av betydelse i sammanhanget. Jag räknar med att det beslutsunderlag som jag nu har redovisat kan föreligga först i början av hösten. Regeringen kan därefter göra en samlad bedömning i statsbidragsfrågan i anslutning till budgetarbetet under hösten. Regeringens ställningstaganden kan sedan redovisas för riksdagen i 1984 års budgetproposition i samband med att det erforderliga anslagsbeloppet beräknas för budgetåret 1984/85. För att Waldorfskolorna, som tidigare har redovisat en dålig ekonomisk situation, skall kunna överleva också under budgetåret 1983/84 har regeringen i den nyligen framlagda budgetpropositionen föreslagit att skolorna också under det kommande budgetåret skall få ett ”överlevnadsbidrag” med samma belopp som under det förra och det innevarande budgetåret. Skulle det — som det hävdas från Waldorfskolorna — visa sig att det föreslagna beloppet är otillräckligt, kan det enligt min mening finnas anledning att överväga en höjning av ”överlevnadsbidraget”. Jag vill sluta med att klargöra att den ställning regeringen tagit till hur beslut om statsbidrag till fristående skolor skall fattas inte innebär något principiellt ställningstagande mot Waldorfpedagogik och Waldorfskolor. Den är enbart ett uttryck för att beslut om statsbidrag till fristående skolor bör fattas efter noggrann prövning och på ett fullständigt beslutsunderlag. Jag utgår från att också interpellanten och de två frågeställarna anser att så bör vara fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Tyvärr är svaret inte särskilt uppmuntrande, och det klarar knappast ut de frågor som har uppstått i samband med regeringens hantering av riksdagsbeslutet när det gäller frågan om bidrag till fristående skolor. När riksdagen i höstas på den tidigare mittenregeringens förslag fattade beslut om att öppna möjligheter för statsbidrag till enskilda skolor, får man väl utgå från att riksdagens avsikt med detta var att det skulle bli statsbidrag till fristående skolor. Bakgrunden till detta var att det finns ett klart ekonomiskt utrymme för att stödja fristående skolor. Föräldrar som har barn i fristående skolor lämnar — de som alla andra — sitt bidrag till statens utbildningskostnader via skattsedeln. Det innebär att staten, precis som kommunerna, spar stora pengar på att det finns fristående skolor.

Här finns det alltså ett ekonomiskt utrymme som man rimligen bör kunna använda för att stödja fristående skolor. Till detta kommer det argument som statsrådet Göransson betonade, och som även betonas i propositionen, nämligen att de fristående skolor som sysslar med alternativ pedagogik i någon form kan ge erfarenheter av värde för det allmänna skolsystemet. Det är alldeles riktigt som statsrådet säger i interpellationssvaret, att det i propositionen klargörs att motivet för att ge bidrag till enskilda skolor skall vara att det finns ett allmänt intresse i någon form.

Att man genom ett bidragssystem gör det möjligt att tillfredsställa dessa önskemål i enskilda skolor kan också betraktas som ett allmänt önskemål. Detta tycker jag är viktigt att betona, men det har inte kommit med i interpellationssvaret. Riksdagen beslutade i höstas att de ändringar i lagarna som möjliggör det här bidragssystemet skall träda i kraft vid halvårsskiftet i år. Varför beslutade man om ett ikraftträdande fr.o.m. den 1 juli 1983? Uppenbarligen gjorde man det för att det fr.o.m. detta datum skulle vara möjligt att ge bidrag, dvs. att bidrag skulle kunna utgå till de aktuella skolorna fr.o.m. hösten 1982. Att märka är att stödet i fråga redan var uppskjutet ett år, jämfört med vad utredningsförslaget gick ut på. I utredningen var man ju inställd på att förverkliga detta önskemål redan hösten 1982. Nu tycks avsikten vara att några bidrag av det här slaget inte heller skall utgå fr.o.m. hösten 1983. Då frågar man sig: Vilka starka skäl har regeringen för att gå ifrån det som uppenbarligen måste ha varit avsikten med riksdagsbeslutet? De skäl som har redovisats kan inte beskrivas som annat än rent byråkratiska. Man hinner inte med, säger man från utbildningsdepartementet. Åtta nio månader har man haft på sig efter det att riksdagen fattat sitt beslut — ett beslut som ju inte på något sätt var oväntat, utan det var väl känt åt vilket håll det lutade långt innan beslutet var fattat — och fram till dess att höstterminen 1983 börjar. Men den tiden räcker alltså inte. Man behöver mera tid för att skaffa sig ytterligare beslutsunderlag i denna grundligt utredda fråga. Varför? Frågetecken uppstår när det gäller logiken i regeringens handlande. Följande framgår av propositionen, och samma sak understryks i statsrådet Göranssons svar: ”Av vad jag nu har sagt framgår att det inte är möjligt för regeringen att behandla alla fristående skolor som ansöker om statsbidrag, eller ens alla Waldorfskolor, i grupp.” Vidare står det i svaret — det gäller också propositionen — att man skall pröva varje enskilt fall. Men vad gör då regeringen? Jo, man behandlar skolorna i grupp. Man fastslår ett datum — ett väldigt sent datum, nämligen den 1 maj. Man anser tydligen att skolorna i fråga måste ha ett halvår på sig för att författa en ansökan i ett ärende där man gått och väntat på besked i ett par års tid. Vidare tycks man inte kunna pröva någon skolas ansökan förrän man är säker på att alla ansökningar har kommit in. Det är alltså inte längre tal om att pröva varje skola för sig, utan man anser sig behöva pröva skolorna i grupp. Det står ju i svaret att man vill ”inhämta en samlad bedömning från skolöverstyrelsen”. Det handlar alltså om en prövning från skolöverstyrelsens sida av skolorna i en enda grupp. Det är just hanteringen av frågan — såvitt jag förstår strider den mot vad som står i propositionen och mot riksdagens beslut — som är den enda anledningen till att man inte kan komma fram till ett beslut, så att de aktuella skolorna kan få bidrag fr.o.m. i höst. I verkligheten är det ju så att i stort sett alla skolor som kan komma i fråga för bidrag lämnade in sina ansökningar omkring nyåret eller under januari månad. Sverige är ett ganska litet land, och antalet fristående skolor är mycket begränsat. Jag utgår därför från att de duktiga personer som arbetar på utbildningsdepartementet exakt vet vilka skolor som enligt propositionen över huvud taget kan komma i fråga för bidrag. Man måste alltså veta exakt hur många skolor som har lämnat in en ansökan och hur många ytterligare ansökningar som kan tänkas komma in. Jag vill i detta sammanhang ställa följande direkta frågor till statsrådet Göransson: Hur många ansökningar har kommit in? Och hur många ytterligare ansökningar kan tänkas inkomma? Såvitt jag förstår måste det vara ytterligt få ansökningar som kan bli aktuella utöver de som redan inkommit. Det kan inte röra sig om så många att de ekonomiska bedömningar som behöver göras skulle påverkas härav. Man har alltså hittills haft god tid på sig att pröva de ansökningar som redan inkommit, och man har även god tid på sig under våren. Vidare vill jag fråga: Har prövningen av de redan inkomna ansökningarna påbörjats? Har man vänt sig till de berörda kommunerna och länsskolnämnderna för att få in deras synpunkter i god tid? Har man vänt sig till skolöverstyrelsen för att få synpunkter därifrån? Eller har de ansökningar som nu legat i ett par månader på utbildningsdepartementet stoppats i någon skrivbordslåda för att ligga där ytterligare tre månader innan någonting görs? Såvitt jag förstår har man alla möjligheter i världen att under våren pröva de ansökningar som har lämnats in — och som rimligen är huvuddelen av de ansökningar som kan tänkas komma in, om inte rent av alla — och på det sättet få fram ett ställningstagande i god tid till nästa höst. Om man ändå inte av någon anledning klarar av den prövningen på utbildningsdepartementet, borde man ändå kunna komma fram till ett beslut ihöst.

Det finns alltså ingen som helst anledning att säga att statsbidrag inte kan utgå förrän från läsåret 1984/85 — bara därför att man inte kan komma fram till ett beslut i regeringen förrän fram på höstkanten. Det är fullt möjligt att betala ut bidrag ända från höstterminens början. Och jag är som sagt övertygad om att de berörda skolorna kommer att accepera det. Nej, herr talman, de byråkratiska argument som har anförts som motiv för att förhala genomförandet av det här statsbidraget är utomordentligt tunna — så tunna att man måste ifrågasätta vad som kan vara de verkliga motiven. Är detta möjligen ett bekvämt sätt att spara i ett pressat budgetläge? Det är fråga om en liten grupp människor, och det stör inte så mycket om de får vänta och kämpa ett år till innan det blir statsbidrag. Det hänvisas till överlevnadsbidraget, och det är naturligtvis bra att det bidraget finns — jag vill understryka det. Men förslaget i budgetpropositionen är ju att det fortfarande skall utgå med 800 000 kr. Och det innebär att bidraget i kronor räknat blir oförändrat jämfört med föregående budgetår och innevarande budgetår. Det är alltså fråga om en fortsatt urholkning av realvärdet av överlevnadsbidraget. Det täcker i realiteten mindre och mindre av de berörda skolornas kostnader. En andra invändning är att överlevnadsbidraget, så som det tillämpas av skolöverstyrelsen, är krångligt och byråkratiskt. Skolorna måste visa att de i praktiken är nedläggningshotade för att få ut något bidrag. Och det innebär också att alla insatser som görs av lärare, föräldrar och elever för att förbättra skolornas ekonomi försvårar möjligheterna att få ut statsbidrag. Det kan inte vara en lycklig konstruktion. Om det till sist skulle visa sig att regeringen inte lyckas få fram beslut i tid om ett permanent bidrag, tror jag dels att man måste räkna upp överlevnadsbidraget mycket kraftigt, dels att man måste förenkla hanteringen ordentligt, så att vi slipper de problem som har varit hitintills. Men det rimliga måste vara att intentionerna bakom höstens riksdagsbeslut får vara vägledande för regeringens hantering av frågan. Jag har visat att det finns alla möjligheter att få fram beslut på sådant sätt att statsbidrag kan utgå till skolor med enskild huvudman från hösten 1983, i värsta fall med retroaktiv verkan, men ändå så att läsåret täcks in. Det finns ingen anledning att låta administrativa skäl sätta käppar i hjulet i den här frågan. Det här går ut över en, låt vara begränsad, grupp människor som många gånger jobbar under svåra omständigheter och med stora uppoffringar. Samtidigt råder det inget tvivel om att det är en verksamhet som tillför vårt skolväsende väldigt mycket positivt. Det finns ingen anledning att sätta dem som arbetar med alternativ pedagogik och enskilda skolor i klämman på det sätt som regeringen tydligen tycks vilja göra i det här fallet.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att det är makten och byråkratin som har talat — makten i form av den socialdemokrati som anser att människors valfrihet skall vara beroende av de styrandes välvilja. Statsrådet Göranssons svar är tomt på intresse för vad fristående skolor — Waldorfskolor liksom andra fristående skolor — innebär för eleverna, föräldrarna och lärarna. Det avgörande för dessa skolors överlevnad är, enligt statsrådet Göransson, om man efter prövning kan visa att de tillför det allmänna skolväsendet någonting. Om de tillför eleverna god utbildning, engagemang och en god start här i livet är uppenbarligen mindre betydelsefullt. Det viktiga är om det offentliga anser att det offentliga kan dra nytta av fristående skolors erfarenheter, inte om de enskilda människorna — eleverna och föräldrarna — har nytta av de fristående skolorna. Det är samma socialdemokrati som har talat här som den som i Stockholms kommun vill lägga ner skolor som Höglandsskolan och Adolf Fredriks musikskola. Det är skolor med en egen identitet och engagemang bland lärare, elever och föräldrar. För socialdemokratin i Stockholms kommun och Sveriges regering är det viktiga inte om människorna uppskattar en skola, utan om den passar in i socialdemokratins mönster för hur skolor skall vara. Men det är också byråkratin som har talat. Att förverkliga ett riksdagsbeslut som fattats hösten 1982, på basis av en proposition framlagd under sommaren 1982, kan möjligen göras budgetåret 1984 84, dvs. ett år efter riksdagsbeslutet. Man avundas inte statsrådet den arbetsbörda han upplever sig ha framför sig i det här enskilda ärendet. Antalet skolor som behövs skall övervägas. Den geografiska fördelningen av skolorna skall studeras, och det tar tid. SÖ skall göra en samlad bedömning, och den skall grunda sig på yttranden från de kommuner i vilka skolorna ligger, vilket också tar tid. Sedan skall länsskolnämnderna göra en bedömning, och detta tar också tid. Beslutsunderlag kan, enligt statsrådet, föreligga först ett år efter det att riksdagsbeslutet är fattat. Sedan skall regeringen göra en samlad bedömning i anslutning till budgetarbetet. Man får ett intryck av att statsrådet och SÖ börjar från noll i det här arbetet. Så är det inte. Fenomenet fristående skolor är väl känt både på SÖ och i utbildningsdepartementet. Den 24 maj 1977 fick utbildningsdepartementet t.ex. del av en utvärdering av en fristående skola, Kristofferskolan i Stockholm.

Därför är det inte acceptabelt att det skall behöva ta nära två år för att effektuera ett riksdagsbeslut som innebär att de nya reglerna skulle träda i kraft den 1 juli 1983. Det rimmar på något sätt inte med den handlingskraft som regeringen anser sig besitta. Den ena lagen efter den andra pressas igenom med näst intill omedelbar verkan. En utvidgad generalklausul ansågs av riksdagsmajoriteten inte behöva särskild behandling i konstitutionsutskottet. Reduktion av skatten för fackföreningsavgifter pressades igenom med hjälp av nattsammanträde i skatteutskottet. Kronan devalverades med 16 90 innan statsministern ens lämnat sin regeringsförklaring. Nya skatter beslutas inom loppet av en månad. Stora utgiftsökningar, stora skattehöjningar och stora lagförslag hanteras med handlingskraft. Men små fristående skolor, enskilda lärare, elever och föräldrar, de skall vänta i två år på att riksdagsbeslut som berör dem skall börja gälla. Herr talman! Hade regeringen haft vilja och en positiv syn på fristående skolor, hade riksdagsbeslutet nu varit inbakat i budgeten, så att de fristående skolor som är aktuella hade fått statsbidrag fr.o.m. hösten 1983. Statsrådet Göransson har i sitt svar inte anfört någonting som styrker den motsatta uppfattningen. Tvärtom hävdar han ju själv i sitt svar, att även om man utser fristående skolor till ett ärende mer komplicerat än det mesta regeringen sysslar med, så kommer beslutsunderlag att föreligga till hösten. Jag skulle därför vilja be statsrådet Göransson förklara varför beslut inte kan fattas åtminstone i höst, när beslutsunderlag enligt statsrådet själv finns tillgängligt? För även med herr Göranssons noggrannhet är det ju möjligt att verkställa riksdagsbeslutet för kommande budgetår. Jag tror mig kunna lova statsrådet att de aktuella skolorna inte kommer att haka upp sig på att de får besked först i augusti-september eller kanske rent av i oktober. De vill hellre få besked då än i budgetpropositionen för 1984/85. Eftersom verkställandet har försenats rätt påtagligt, vore det intressant att få en redovisning från statsrådet av när arbetet med denna fråga igångsattes. När statsrådet tillträdde var propositionen framlagd, och det fanns ingen anledning att anta att den inte skulle bifallas. Startades beredningsarbetet då? Eller startades det i december efter riksdagsbeslutet? Eller har det kanske inte startats än? I vilken fas bedrivs arbetet inom departementet just nu? Förutom att man satt ut sista ansökningsdatum fem månader efter riksdagsbeslutet hade man faktiskt kunnat behandla alla de ansökningar som i dag inlämnats, vilket Pär Granstedt tidigare understrukit. Nu tror jag inte att det är de byråkratiska problemen som varit styrande för att vi i dag diskuterar orsaken till att ett riksdagsbeslut inte har verkställts. Statsrådet Göransson har ju tidigare visat en tendens till att skylla på byråkratin när det gäller det han själv inte vill. Vi minns nog en vecka i höstas, då det på onsdagen hette att på grund av de byråkratiska problemen blockbetygen inte kunde avskaffas. På torsdagen samma vecka, dagen efter, avskaffades de av regeringen. Och även inom andra områden har regeringen visat prov på handlingskraft i komplicerade ärenden; prövning, remiss och samlade bedömningar har fått anstå. Men det finns en uppenbar skillnad mellan riksdagsbeslutet om fristående skolor och alla de riksdagsbeslut som rasslats igenom under hösten och under vårriksdagens början. Riksdagsbeslutet om fristående skolor ökar de enskilda människornas möjlighet att välja skola, det stärker de enskilda människorna. I socialdemokratins Sverige tar sådana beslut lång tid att verkställa. De andra besluten ökar i stället den offentliga sektorns makt och inflytande, de stärker organisationernas ställning, och de effektueras flygande lätt. Samma ovilja som herr Göransson visar mot fristående skolor genom förseningen av deras ärenden visar socialdemokratin gentemot andra avvikelser och alternativ inom skolans område. Höglandsskolan och Adolf Fredriks musikskola i Stockholm är inte fristående skolor, men de är skolor med egen identitet, och de betyder något särskilt för eleverna. De är skolor som fungerar bra. Den senaste tidens debatt visar vad de betyder för eleverna. Herr Göranssons partikamrater skall nu lägga ner dessa skolor. Det avvikande skall bort och spridas ut, likformighet skall gälla. Känns det inte besynnerligt, Bengt Göransson, att tillhöra ett parti som bemöter idealiteten och engagemanget i dessa och i de fristående skolorna med invecklade haranger om basresurser och förstärkningsresurser och om prövningsförfaranden på två års tid? Socialdemokratisk skolpolitik har på något sätt blivit staten mot eleverna. Allt Bengt Göransson har att säga alla lärare, elever och föräldrar som sliter och kämpar för sin skola är att de eventuellt kan få ett ”överlevnadsbidrag”. Det, herr talman, är den utsträckta handen till enskilda människors initiativ och engagemang: ett ”överlevnadsbidrag”. I socialdemokratins Sverige kan fristående skolor uppenbarligen inte få stöd enligt riksdagsbeslut. Det spelar mindre roll vad de betyder för sina elever än vad de betyder för ”det allmänna”; i bästa fall kan alla de som lagt ned möda och egna uppoffringar, visat prov på idealitet och svarat för viktigt nytänkande få ett överlevnadsbidrag. Det är vad det annorlunda kan få i konformismens socialdemokratiska Sverige. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Vad är det egentligen för fel att elever och föräldrar ges en möjlighet att välja skola? Statsrådet Göransson har rätt i en sak, tyvärr. Riksdagsbeslutet innebar inte att fristående skolor automatiskt skall få statsbidrag. Hade vi moderater fått vår vilja igenom hade alla fristående skolor som uppfyller kraven på skolpliktens fullgörande med automatik fått statsbidrag. Då hade vi sluppit diskutera varför ett riksdagsbeslut inte förverkligats. Regeringens agerande i den här frågan understryker att vi moderater hade rätt. Vi anser att föräldrar och elever skall kunna välja skola. Vi tror på nytänkande och mångfald. Vi ser på skolan med de enskilda människornas ögon. Statsrådet har i sitt svar inte visat på någon hållbar anledning till att riksdagsbeslutet inte kan verkställas. Tvärtom har han medgett att beslutsunderlag finns framme åtminstone till hösten. Orsaken till dröjsmålet är inte byråkrati utan det faktum att socialdemokratin ser på dessa skolor med överhetens ögon och inte med de enskildas ögon. Det borde de göra. Då hade riksdagsbeslutet om fristående skolor effektuerats lika snabbt som beslut om utvidgade generalklausuler, lagstiftning om skogsavverkning, europeiska korridorer och skattereduktion för fackföreningsavgifter. Handlingskraften finns där — men bara när det gäller stora organisationer, stora lagförslag, stora skattehöjningar och stora utgiftsökningar. Inte när det gäller små fristående skolor, små barns skolgång och enskilda människors möjlighet att välja skola. Det hade kunnat gå att förverkliga riksdagsbeslutet 1983/84, och jag hoppas att statsrådet kommer att ändra sig även när det gäller denna fråga.
Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är bara en enda sak i det som ger något hopp alls för den fria pedagogiken i Sverige, och det är det halva löftet att ge något ökade överlevnadsbidrag åt de skolor som nu håller på att strypas av den ekonomiska utvecklingen. Dessa skolor har under ett antal år sparat in avsevärda elevkostnader åt staten. Det bekräftas inte bara av SEH-kommittén utan också av Södertälje och Norrköpings kommuner. I propositionen står det: ”Norrköpings och Södertälje kommuner har i sina remissyttranden visat att omfattningen av de besparingar som staten gör stämmer väl överens med SEH-kommitténs beräkningar.” Det är faktiskt så att staten sparar hela elevkostnaden när en elev går över till en fristående skola. När och om riksdagsbeslutet av den 8 december i fjol förverkligas sparar staten inte längre hela detta bidrag men fortfarande en del av det. Någon välgörenhet från statens sida är det alltså fortfarande inte fråga om. Vidare bidrar Waldorfskolorna i själva verket i märkbar grad till statens utbildning av lärare. En mängd personer — lärare, lärarhögskoleelever och andra — står ständigt i kö för att få göra studiebesök i Waldorfskolorna. Från lärarhögskolan i Linköping kommer ständigt elever som vill titta på den lilla Waldorfskolan i Norrköping. Kristofferskolan i Stockholm har 2-3 besök i veckan och måste säga nej till många fler för att få arbetsro. I stället tar man ibland emot storbesök av 400-500 intresserade på en gång, och de kommer naturligtvis inte bara från Stockholm utan från stora delar av landet. Under åren 1980-1982 deltog minst 373 pedagoger i sommarkurser i Waldorfpedagogik, anordnade delvis med stöd av SÖ, men givetvis fick deltagarna betala det mesta själva. 373 är en minimisiffra. Det är svårt att få ihop det totala antalet, eftersom all denna verksamhet är ytterst decentraliserad. Kristofferskolan brukar ha sammanlagt 3 000 studiebesökare om året, seminariet i Järna 6 000 om året. Om man på listorna över besökare vid skolorna ser efter varifrån de kommer kan man se att de som under 1982 besökte Umeå Waldorfskola kom från en rad institutioner vid Umeå universitet, landstingets vårdskola i Örnsköldsvik, lärarhögskolan i Härnösand, och högskolan i Luleå. Johannaskolan i Örebro hade under åren 1981-1983 besök bl.a. från Kumla, Hagfors, Karlskoga, Köping, Katrineholm och lärarhögskolan i Karlstad. Rudolf Steinerskolan i Göteborg besöktes under 1981/82 bl.a. från Uddevalla, Tranås, Karlstad, Trollhättan, Borås — i många omgångar — Jönköpings högskola, Billdal och av en mängd grupper från Mölndal. Det är alltså tydligt att dessa skolor, så små de är, är av pedagogiskt intresse inte enbart för sin egen kommun utan av stort och ökande intresse för en mängd pedagogiskt arbetande människor i avsevärda delar av Sverige. Det är detta som menas med att de är av betydelse för den pedagogiska utvecklingen i Sverige. Det är alltså inte bara fråga om att deras idéer kan spridas inom de egna kommunerna, där det f. ö. inte alltid är så lätt att sprida dem. Det har flera gånger hänt att Waldorfskolor har erbjudit sig att skicka sina lärare till den vanliga skolan på orten, så att lärarna där med egna ögon skulle kunna se vad Waldorflärarna gör och hur de arbetar. Dessa erbjudanden har aldrig antagits. Varför vill då så många föräldrar, fler och fler för varje år — det finns numera 36 föräldraföreningar för Waldorfpedagogik i Sverige —, upprätta fristående skolor och ge sina barn en annan pedagogik än den vanliga? Det korta svaret är naturligtvis att de tror på denna pedagogik. De har satt sig in i den, de har sett den fungera, de är övertygade om att deras barn skulle må bättre av den än av den undervisning som den vanliga skolan ger. Är detta brottsligt? Är det något som skolstyrelseordförande skall uttala förkastelsedomar över? Är det en moralisk plikt att bara vilja ha samma pedagogik som den staten erbjuder? Fråga medlemmarna i den folkrörelse som Waldorfföräldrarna numera är! De kommer att svara: Vi tar själva ansvar för våra barn, vi vill ge dem det bästa vi kan, vi vill ha frihet att pröva andra vägar än de konventionella. Jag kallar detta för en folkrörelse, för det är det. De i dag stora och etablerade folkrörelserna var också en gång små, fattiga och förföljda. Man skrattade åt dem. I dag styr de landet. I dag växer nya rörelser upp på andra områden men med samma entusiasm för frihet, samvetsansvar och framtidstro. Jag är alldeles övertygad om att det är vi som talar för deras sak som har framtiden för oss, även om vi blir kvävda. På tal om kvävda: Det är väldigt intressant att se att vissa författningar om fristående skolor i alla fall skall träda i kraft den 1 juli 1983. Där räcker alltså de byråkratiska resurserna till, de som annars bara räcker till att strypa nya initiativ. Men risken är att de där författningarna blir meningslösa, för om inte de nya statsbidragsbestämmelserna får träda i kraft i år, finns det kanske inga fristående skolor kvar. Man kan inte i oändlighet åka snålskjuts på människors entusiasm och vilja till frivilliga insatser. Det är inte särskilt berömvärt att försöka göra det. I den här debatten har det rört sig om Waldorfskolorna, därför att de står främst i kön och otvetydigt hör till dem som bör komma i fråga. De uppfyller nämligen det givna villkoret i propositionen, att den fristående skolan skall ha en särskild prägel och att dess uppläggning av verksamheten är till nytta som ytterligare erfarenhetsunderlag för det allmänna skolväsendet. Ingen har förnekat att Waldorfskolorna gör detta. Det finns andra sorters fristående skolor, och det är väl möjligt att även några av dem uppfyller dessa villkor, men säkert är i varje fall att Waldorfskolorna gör det. Det är alltså helt onödigt att som i statsrådets svar mästra massmedia eller riksdagsmän för hur de tar upp denna debatt. Jag vill till slut fråga statrådet: Kan vi lita på att skolorna åtminstone får de ökade bidrag de behöver för att överleva, tillsammans med de förenklade regler som Pär Granstedt här har antytt, ifall statsrådet nu vägrar att följa riksdagens beslut och avsikter när det gäller statsbidrag till fristående skolor?

Herr talman! I slutet av sitt inlägg säger Kerstin Anér att den här diskussionen faktiskt handlar om någonting mera än Waldorfskolorna. Det ärriktigt. Det handlar om stöd till fristående skolor över huvud taget, och det är skälet till att regeringen har sett det som nödvändigt att göra en samlad bedömning. Det betyder naturligtvis inte — vilket Pär Granstedt tror — att man behandlar skolor i grupp. Man kan i en gemensam handläggning pröva varje enskilt ärende för sig, pröva varje skolas förutsättningar för sig. Det är så pass enkelt att det egentligen inte behöver påpekas. Det skulle däremot kunna innebära att man genom att ta ärenden och beslut i den ordning de kommer in kunde försätta sig i en situation där man inte hade möjlighet att ge den skola stöd som man av olika skäl fann det lämpligt att ge stöd. I propositionen sägs att det skall gälla skolor som främjar en alternativ pedagogik, en verksamhet som kan berika och vara av värde för det allmänna skolväsendet. Där noterar jag en klar principiell skillnad mellan den uppfattning som mitt parti har och den som Gunnar Hökmark gett uttryck för. Gunnar Hökmark säger att det för socialdemokratin bara är viktigt att skolorna tillför något av värde för det allmänna skolväsendet och inte för eleverna. Men det allmänna skolväsendet är faktiskt dess elever. Det allmänna skolväsendet är till glädje för de elever som ingår där. Det är därför vi i det parti jag tillhör har ställt oss bakom detta riksdagsbeslut, för att man skall kunna nyttiggöra de pedagogiska erfarenheter och de tillgångar som skapas inom skolor med en alternativ pedagogik. Vi gör det alltså inte bara för att möjliggöra för exempelvis föräldrar att välja andra skolformer. Samtidigt är det sant — det pekade Pär Granstedt på — att man i en sådan här prövning också bör väga in önskemål från föräldrar och enskilda. Det är viktigt att göra det. Då blir det uppenbart, som Pär Granstedt också pekade på, att man måste ha ett betydligt bättre och grundligare underlag än det som bara är ett slags automatik, där en skola bekänner sig till en bestämd pedagogik. Det är alltså inte så att riksdagen har ställt sig bakom ett förslag att lämna generella bidrag. Det står tvärtom både i propositionen och i utbildningsutskottets betänkande att en prövning måste ske från fall till fall. Gunnar Hökmark talar alltså i långa stycken för ett riksdagsbeslut som inte har fattats. Regeringen är beredd att effektuera det riksdagsbeslut som faktiskt togs här i riksdagen och inte det som Gunnar Hökmark med ganska fri hand tecknade och hoppades att riksdagen hade fattat. Vi måste rätta oss efter det som faktiskt står i riksdagsbeslutet. Jag delar Kerstin Anérs uppfattning att Waldorfskolan kan betyda någonting för landet som helhet, och det ökar kravet på stringens när det gäller bedömningen av ansökningarna. Jag tycker inte heller att det finns anledning att vara upprörd över att man anvisar ett överlevnadsbidrag. Man ger ju överlevnadsbidrag till de organ och institutioner som man både förutsätter har möjlighet att överleva och anser det önskvärt överlever. Jag har väldigt svårt att förstå vad ett snabbt beslut skulle gagna, som skulle kunna innebära att man tvingades säga nej till ett antal skolor som skulle kunna komma i fråga för stöd. Jag tror att det är bättre ta fasta på det överlevnadsbidrag som ges, för att vi skall få möjlighet att göra denna ordentliga prövning. Det är riktigt att det har kommit in ansökningar. Från Waldorfskolorna har ansökningar inkommit, men det finns också andra skolor som kan väntas komma med ansökningar och som bör ha möjlighet att få vara med i den bedömning som skall göras. Ansökningarna ligger nu hos skolöverstyrelsen för beredning. Jag ser inte att det är möjligt att göra en snabbare handläggning, och jag tycker att den metod som har anvisats i budgetpropositionen för att tillgodose de krav som kan ställas är rimlig. Regeringen har alltså inga dolska avsikter. Regeringen är inte ute efter att lägga ned vissa skolformer eller att hindra människor med ett starkt engagemang att pröva andra pedagogiska metoder. Vi tycker däremot att det är viktigt att dessa skolor för att få statsbidrag skall vara sådana att de tillför det allmänna skolväsendet värden. Det är angeläget att vi får möjlighet att dra fördel av de erfarenheter som kan vinnas i skolor med alternativa pedagogiska system. Det är skälet till att vi vill göra en ordentlig bedömning av de ansökningar som kommer in. Det är också skälet till att vi angivit att vi vill överväga möjligheterna att höja det ”överlevnadsbidrag” som krävs, eftersom det naturligtvis inte är meningen att det skall vara en ekonomisk prövning som avgör vilka skolor som framöver skall få statsbidrag.

Herr talman! Jag försökte genom mitt förra inlägg få litet klarhet i de praktiska förutsättningarna, men fick inte riktigt svar på mina frågor. Statsrådet bekräftade nu att Waldorfskolorna har kommit in med sina ansökningar — för ett bra tag sedan, f. ö. — och att det kan finnas andra skolor som kan vara aktuella. Det är säkerligen alldeles riktigt. Men som jag sade utgår jag ifrån att man på utbildningsdepartementet har en sådan överblick över vilka fristående skolor som finns här i landet — det är ju ett mycket begränsat antal — att man kan bedöma hur många ytterligare skolor som över huvud taget kan vara aktuella för det här statsbidraget. Jag ställde en konkret fråga: Hur många av de skolor som är tänkbara i detta sammanhang har kommit in med sina ansökningar och hur många ytterligare kan tänkas komma in under våren? Jag ställde denna fråga för att få en överblick över problemets omfattning, men jag fick inget svar på den frågan. Sedan tycker jag att statsrådets resonemang på den här punkten speglar ett kvottänkande, som jag har litet svårt att begripa och som det, såvitt jag vet, "inte finns någon förankring för i vare sig proposition eller riksdagsbeslut. Det framgår inte någonstans där att man skulle anslå ett bestämt belopp och fördela detta på ett antal skolor eller att det skulle vara ett visst antal skolor som skulle få bidrag. Men när man lyssnar till statsrådet Göransson verkar det som om man skulle ägna sig åt något slags bedömning som innebär att om skola A får, så kan inte skola B få. Därför måste man ha in ansökningar från alla skolor för att kunna bedöma vilka som skall få och vilka som inte skall få bidrag. Det står mycket uttryckligt i proposition och riksdagsbeslut — och det bekräftas av statsrådets uttalande — att man skall pröva varje skola för sig. Vad innebär då det? Såvitt jag förstår skall en bedömning av huruvida en viss skola skall få statsbidrag baseras på den skolans egenskaper och förutsättningar och inte på någon annan skolas egenskaper och förutsättningar. Det är inte något slags graderat betygssystem som här skall tillämpas. Om man anser att en skola uppfyller kraven och om man anser att det finns ett allmänt intresse, som dels kan vara vad skolan tillför det allmänna skolsystemet, dels kan vara det intresse som finns från föräldrar osv., bör skolan rimligen också få detta statsbidrag. Den här kvotavvägningen, där man spelar ut den ena skolan mot den andra i prövningsförfarandet, har jag väldigt svårt att förstå motiven för, och det kunde vara intressant att få detta klargjort. Det är inte så att man kan åberopa något slags ekonomiska hinder — att samhället inte skulle ha råd att ge bidrag till mer än ett visst antal skolor. Verkligheten är ju att samhället spar pengar på varje fristående skola som finns. Att hävda att man av ekonomiska skäl skulle begränsa antalet statsbidrag är detsamma som att säga att man medvetet vill profitera på de föräldrar som vill sätta sina barn i enskild skola. Jag tror inte att den här regeringen vill handla på det sättet. Jag utgår från att — och vi kan vara ense om det — det finns ett ekonomiskt utrymme som i och för sig räcker till att ge bidrag till varenda enskild skola som finns i landet. Det skall alltså vara andra skäl än ekonomiska som gör att man anser att vissa skolor inte bör få bidrag, och det får då komma fram vid en bedömning av dessa skolor. Om man trots allt inte klarar av den här processen under våren, har flera av oss frågat: Om man fattar beslut i höst, kan man då låta pengarna utgå retroaktivt från läsårets början? Även om det skapar planeringsproblem för de berörda skolorna, är de säkert villiga att acceptera detta, om man ändå kan få fram bidragen från höstterminens början. De ekonomiska övervägandena har jag redan kommenterat. Det går alltså inte att åberopa ekonomiska motiv för att inte betala ut bidragen. Administrativt är det fullt möjligt att komma med en tilläggsproposition och begära pengar för detta ändamål. Sådant händer även när det är fråga om betydligt större belopp än de enstaka miljoner som det här skulle vara fråga om. Det är alltså inte på något sätt nödvändigt att vänta till nästa års budget för att få fram pengar för det här ändamålet. Detta har statsrådet inte heller kommenterat. Varför kan man inte fatta beslutet i höst, om det visar sig att det drar ut på tiden, och se till att man får bidrag från höstterminens början? Fortfarande är det alltså mycket svårt att förstå de byråkratiska hinder som läggs i vägen. Jag tycker att det är en utomordentligt beklaglig hantering av de människor som arbetar med fristående skolor. Om det är så att vi är ense om att de här skolorna har ett existensberättigande — och det tycks vi vara — och om det är så att vi tycker att de som arbetar med utbildningsverksamhet i det här landet skall kunna göra det på drägliga villkor — och jag utgår från att vi gör det — borde det i så fall vara i allas intresse att se till att detta bidragssystem sjösätts så snabbt och smidigt som möjligt. Det kräver en hel del omtänkande från regeringens sida.

Herr talman! Statsrådet Göransson hävdade att jag i mitt inlägg talade om ett riksdagsbeslut som inte har fattats. Det är fel. Jag sade i mitt inlägg att det mycket riktigt är så att det i beslutet inte finns någonting som tyder på att det skulle vara någon automatik i fördelningen av statsbidragen till fristående skolor. Jag hävdade däremot att den här debatten visar att det hade varit bra om det hade funnits en sådan automatik, därför att man då hade gjort slut på den godtycklighet och den byråkrati som nu fördröjer för elever och lärare på fristående skolor att ta del av det relativt rättmätiga och rättvisa stöd som de enligt propositionen och beslutet skulle kunna få. Vad jag också uttryckte var att man inom ramen för de beslut som riksdagen fattar kan ha en mer eller mindre positiv syn på fristående skolor. I statsrådet Göranssons inlägg och svar fanns inte någon antydan om att fristående skolor är någonting som är bra, någonting som man skall stödja och hjälpa. De framstår snarare som någonting nödvändigt ont. Man kan till nöds efter två års prövning eventuellt ge med sig och ge dem ett stöd enligt riksdagsbeslutet. Den här negativa synen på annorlunda skolor och fristående skolor visar sig i att statsrådet Göransson låter det dröja två år innan ett riksdagsbeslut förverkligas. Man kan faktiskt ställa detta i relation till den handlingskraft som regeringen har visat i betydligt mycket större och mera komplexa frågor. Ett exempel är att man sätter den sista ansökningsdagen till den 1 maj. Varför det? Varför inte sätta ut den betydligt tidigare? Det här var någonting som alla fristående skolor i allra högsta grad var medvetna om. Statsrådet Göransson visar samma ovilja och njugghet mot fristående skolor som hans partikamrater i Stockholms kommun som vill lägga ner olika skolor, skolor med egen identitet, därför att skolor skall vara så lika som möjligt. Man kan diskutera vad uttrycket ”det allmänna” är för något. I statsrådet Göransssons mun innebär ”det allmänna” stat och kommun. Endast fristående skolor som kan anses tillföra det allmänna i form av stat och kommun något skall efter noggrann — två år lång — prövning kunna få statsbidrag. Men man skulle också kunna säga som så, att det är bra för det allmänna med varje enskild elev som trivs och utvecklas i sin skola. Det är bra för det allmänna med en lång rad olika skolor, som utvecklar en pedagogik. Man får ett visst intryck av att statsrådet Göransson har uppfattningen att det kryllar av fristående skolor, att det finns för många, fler än vad man kan dra pedagogisk nytta och erfarenhet av. Så tror inte jag att det är. Jag tror inte att man kan peka ut en skola av den ena sorten och en skola med den andra pedagogiken och säga att bara dessa kan tillföra erfarenheter. Det är tvärtom så, att runt om i landet har vi, det allmänna, stat och kommun och alla eleverna, nytta av fristående skolor. Därför menar jag också att man inom ramen för det riksdagsbeslut som vi har fattat skulle kunna visa en mer positiv syn och framför allt en större vilja att agera. Jag frågade statsrådet Göransson: När startade beredningsarbetet för slutgiltig fördelning av dessa statsbidrag, och i vilken fas är arbetet just nu — förutom att man har satt ut sista ansökningsdatum till den 1 maj, dvs. tre månader framåt? Jag skulle också vilja upprepa min fråga om varför det inte är möjligt för statsrådet att fördela bidrag till fristående skolor inom ramen för riksdagsbeslutet, när beslutsunderlag föreligger. Statsrådet har ju själv . här i kammaren sagt att beslutsunderlaget föreligger till hösten. Jag är övertygad om att de fristående skolor som då blir aktuella inte kommer att vara ledsna över att de får beskedet litet senare än vad de skulle ha fått enligt riksdagsbeslutet. I stället kommer de att uppskatta att de får ett besked.

Herr talman! Jag vill bara tillägga till det som vi alla har sagt, att ingen skolform är så väl utredd, penetrerad och undersökt framoch baklänges under många år som just de olika Waldorfskolorna. Jag kan inte komma ifrån att det är den obotfärdiges förhinder att säga att det måste vara ytterligare undersökningar. De siffror som jag tog fram här i dag visar ju dessutom tydligt och klart att pedagogerna själva, de människor som arbetar med barn och ungdomar i Sverige, visar ett starkt och ökande intresse för just Waldorfpedagogiken. De går och studerar denna på Waldorfskolornas bekostnad, får man lov att säga. Det kostar skolorna naturligtvis väldigt mycket besvär och arbete att ta emot alla dessa studerande. Jag tycker verkligen att man skulle kunna ta hänsyn inte bara till de utredningar som redan finns utan också till denna ständigt ökande verkliga efterfrågan hos de pedagogiskt intresserade och arbetande här i landet, och ta detta som ett bevis för att denna form av alternativ pedagogik verkligen behövs. Jag skulle vilja säga att särskilt statsrådets första svar har en ledsam byråkratisk ton, som väldigt mycket strider mot t.ex. de intervjusvar som statsrådet gav i Länstidningen den 21 februari i år. Där säger statsrådet — om han är rätt citerad — att ”vi har en positiv inställning till alternativ pedagogik”. ”Vi” är alltså regeringspartiet. Vidare: ”Jag är själv granne med Martinskolan i Hökarängen. Där har jag kunnat notera att de är besjälade av betydande entusiasm. Jag har stor respekt för deras arbete.” Reportern frågar om det inte får bli för många Waldorfskolor, och då säger statsrådet: ”Om det blir många Waldorfskolor så är det därför att de har visat sig ha stora fördelar. Och i så fall finns det ju skäl att införa delar av Waldorfpedagogiken i vanliga skolor.” Ja, det sistnämnda är ju en sak som ofta har diskuterats. Men som jag visade i mitt första anförande, är det inte säkert att de vanliga skolorna är så särskilt pigga på det. Sedan är det så att man kan inte gjuta nytt vin i gamla läglar hur som helst. Waldorfpedagogiken behöver särskilda organisationsformer för att kunna blomma för fullt. Om alltså det allmänna skolväsendet skall kunna ha glädje av Waldorfpedagogiken som experiment, så måste det få finnas skolor som tillämpar den pedagogiken — det måste finnas en hel del sådana, eftersom de lokala förhållandena är så pass olika. Men detta står nu på spel, om dessa skolor tvingas att sluta på grund av kalla ekonomiska fakta. Till de frågor som mina kolleger har väckt vill jag foga min fråga till statsrådet, som jag upprepar: Kan vi lita på att de här skolorna åtminstone får den allmosa som ett ökat överlevnadsbidrag skulle vara, så att det finns några skolor kvar i landet att få nya pedagogiska impulser ifrån och så att vi inte bara har några lagar på papperet som inte kan tillämpas på någonting?

Herr talman! Pär Granstedt frågar hur många ytterligare skolor som kommer att lämna in ansökningar. Det vet jag naturligtvis inte förrän ansökningarna kommer. Det finns anledning att till Pär Granstedt säga följande när det gäller kvottänkandet: Det är inte så att vi har fastställt någon form av kvot eller bedömt att det skulle behövas någon sådan för den här typen av skolor. Däremot har vi tagit fasta på det riksdagsbeslut som har fattats. I det utskottsbetänkande som låg till grund för beslutet sägs: ”Utskottet vill inte på det sätt som föreslås i motionerna medverka till att det vid sidan av det allmänna skolväsendet växer fram ett stort antal fristående skolor med statsbidrag vilket skulle kunna innebära att de grundläggande principerna i skolväsendets uppbyggnad förändras.” Det finns alltså där en begränsning i synen på hur många skolor som skall kunna komma i fråga. Man måste faktiskt göra en samlad bedömning av detta. Jag vill gärna koppla detta till det resonemang som Kerstin Anér förde i sin replik, där hon refererade till vad jag har sagt i en intervju i Länstidningen i Södertälje. Det är alldeles riktigt att jag bl.a. efter besök i Martinskolan, som ligger i den stadsdel där jag bor, och efter de kontakter jag har haft med folk från Kristofferskolan har kunnat konstatera vilken entusiasm och ambition man har där och vilket starkt engagemang inte minst föräldrarna visar. Jag har också sagt att det finns anledning att se mycket positivt på den typen av verksamheter. Men Kerstin Anér säger — och det är naturligtvis respektabelt — att Waldorfskolorna egentligen inte klarar att föra över sin verksamhet till det allmänna skolväsendet, utan att deras pedagogik kräver att man tillämpar den i fristående skolor. Det var vad Kerstin Anér sade i sin replik. Jag utgår ifrån att hon väl känner till förutsättningarna, men jag har ändå bedömt det som viktigt att skolorna skall kunna tillföra det allmänna skolväsendet värden och att man kan finna en form för detta. Jag tycker att det är en respektabel ambition. Det kan finnas svårigheter här, vilket Kerstin Anér illustrerade i sin replik, men det är för mig inte ett motiv för att säga att man inte skall ge den typen av skolor ett statsbidrag för den verksamhet som bedrivs. Jag utgår från att det i det allmänna skolväsendet skall finnas ett tillräckligt starkt intresse för att hämta och ta emot impulser från denna verksamhet. Den redovisning som gavs bl.a. från Linköping, där blivande lärare och andra söker sig till Waldorfskolan, visar att det i den allmänna skolan uppenbarligen finns en öppenhet för att ta emot sådana impulser. Gunnar Hökmark säger att jag, när jag talar om det allmänna, bara menar stat och kommun. Men jag sade tvärtom att när jag talar om det allmänna skolväsendet, så tänker jag på eleverna. Gunnar Hökmark framhöll i sitt anförande att det gäller att värna om eleverna och inte om det allmänna skolväsendet, och då tog jag faktiskt upp detta och sade att också jag tycker att det är eleverna vi skall värna om. Eleverna i det allmänna skolväsendet bör ha rätt och möjlighet att få del av de impulser man kan få från skolor med en alternativ pedagogik. Det är också viktigt att vara på det klara med att vi inte, även om det i dag framför allt är Waldorfskolorna som företräder en alternativ pedagogik, kan ha en lagstiftning som är specialgjord bara för en viss typ av alternativ pedagogik. Vi vet alltså inte vilka pedagogiska strömningar som kan resultera i skoletableringar av olika slag. Det har ställts frågor om beredningsarbetet. Låt mig bara klargöra tidtabellen. Vi bedömde det inte möjligt att få det klart till den 1 juli 1983 och har därför sagt oss att det är lämpligt att förlänga överlevnadsbidraget. Från talarstolen har jag sagt att jag anser det angeläget att pröva om detta bidrag kan höjas, så att det faktiskt möjliggör en överlevnad. Jag upprepar att jag tycker det är rimligt att göra en sådan bedömning. Då har det också varit naturligt att ta in ansökningar och handlägga frågorna i sådan ordning att det kan tas in i nästa års budgetproposition. Men jag är inte främmande för tanken att det är möjligt att göra en fördelning under hösten. Jag kan alltså tänka mig att pröva också detta. Under alla omständigheter är det angeläget att vi får göra denna samlade bedömning av de fristående skolorna, eftersom ju debatten här i dag visar att det faktiskt inte bara handlar om frågor som låter sig expeditionellt föras åt sidan genom automatisk tillämpning av ett beslut som förutsätter en noggrann prövning av varje enskilt fall.
Herr talman! Statsrådet Göransson sade att han inte vet hur många ytterligare skolor det blir fråga om. Det förstår jag. Jag begär inte profetisk gåva ens av en kulturminister. Min fråga gällde dock inte detta utan hur många skolor som kan tänkas komma in med ansökningar. Den överblicken av det svenska skolväsendet — med tanke på det mycket begränsade antalet fristående skolor som finns här i landet — förväntar jag mig att utbildningsdepartementet har. Man bör kunna peka ut vilka skolor som över huvud taget kan förväntas komma in med begäran om statsbidrag. Det var en uppgift härom som jag ville ha, eftersom den skulle kunna belysa situationen. Jag inbillar mig nämligen att det, om man gör en bedömning, visar sig att det stora flertalet av alla de skolor som kan vara aktuella för det ifrågavarande statsbidraget sedan en tid tillbaka har sina ansökningar inlämnade. Detta skulle alltså innebära att det finns en möjlighet att göra en samlad bedömning, med reservation för ett litet antal ytterligare skolor som kan komma in med ansökningar. Man skulle alltså redan nu kunna göra en samlad bedömning, om man vill göra sådana här allmänna överväganden. Jag vill också understryka att skolorna bör prövas var och en för sig. Såvitt jag förstår innebär detta att skolor som uppfyller kraven när det gäller en alternativ pedagogik och för vilkas fortsatta verksamhet det finns ett allmänt intresse också bör få statsbidrag, detta oavsett om det finns ytterligare ett antal skolor som skall få statsbidrag. Jag tror att det av Kerstin Anérs redogörelse ganska klart framgick att våra Waldorfskolor i stort sett, kanske rent av varenda en av dem, är föremål för ett stort intresse från utomstående pedagogers sida. Det är förmodligen ganska lätt att konstatera att det här finns ett allmänt intresse. Många söker sig till Waldorfskolor för att få pedagogiska impulser, och dessutom finns det ett starkt föräldraintresse av att skolorna skall få vara kvar. I sådana fall borde det alltså inte vara särskilt svårt att komma fram till slutsatsen att statsbidrag skall utgå. I mera tvivelaktiga fall skulle man kunna vänta med beslut tills man fått en bättre överblick. Jag vidhåller alltså uppfattningen att det i och för sig bör vara fullt möjligt att klara prövningen redan nu under våren, eftersom det finns så många uppenbara fall där det allmänna intresset är klart dokumenterat i form av stor besöksfrekvens när det gäller lärare och lärarkandidater inom en stor omnejd. Dessutom finns det ju också ett stort föräldraintresse. Sedan åberopar statsrådet Göransson till min förvåning i det här sammanhanget en formulering i utskottsbetänkandet där man säger att man inte är beredd att medverka till att det kommer till stånd ett parallellt skolsystem av fristående skolor, och man hänvisar till motionsyrkanden. Det är riktigt. Men är inte regeringen ute och ser spöken mitt på ljusa dagen i det här fallet? Vad vi diskuterar nu är i första rummet bidraget till de fristående skolor som redan finns. Föreställningen att dessa skolor, t.o.m. med tillägg av skolor som är nära att starta, simsalabim skulle bli ett parallellt skolsystem är helt obegriplig. Vad det här är fråga om är ett utomordentligt begränsat antal skolor. Såvitt jag förstår har skrivningen i utskottsbetänkandet och i propositionen — att det skulle bli ett parallellt skolsystem — inget som helst att göra med den aktuella beslutssituation som regeringen befinner sig i. Detta tror jag vi kan vara helt eniga om. Vi skall vara på det klara med att formuleringen i utskottsbetänkandet som statsrådet citerade var ett avstyrkande av ett motionsyrkande om att man skall ha ett generellt statsbidragssystem som innebär, att så fort man startar en enskild skola avi stort sett vad slag det vara må som fyller vissa grundkrav, skall man få bidrag. Detta har vi inte velat medverka till. Vi anser nämligen att det är skolor som står för pedagogiska alternativ som skall få det här stödet. Det är alltså mot den bakgrunden man skall se utskottets formulering, inte som syftande till att man skall visa stark restriktivitet eller något sådant. Nu framkom det en ljuspunkt i statsrådets anförande, nämligen att han kan tänka sig att pröva en fördelning under hösten. Det anser jag vore en positiv väg ur det här dilemmat. Jag tycker att det är någonting som det finns anledning att resonera vidare om. Det viktiga för Waldorfskolorna är naturligtvis trots allt att få ett ordentligt bidrag redan från höstterminens början. Beslutsdatum är säkert mindre viktigt.
Herr talman! När det gäller diskussionen om vad det allmänna skolväsendet är, är det riktigt som statsrådet säger, att det utgörs av eleverna. Därför finns det inte någon anledning att avgränsa det allmänna skolväsendet till enbart offentliga skolor, utan statsrådet borde visa en positiv vilja även mot de elever som går i fristående skolor, t.ex. Waldorfskolor. Statsrådet hänvisar till överlevnadsbidraget. Det är konstruerat på det viset att skolan egentligen skall kunna visa att den löper risk att läggas ned om deninte får bidraget. Bidraget är också begränsat till en summa som har varit oförändrad under de två senaste åren, och statsrådet har inte närmare preciserat någon eventuell ökning. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Göransson: Om en enskild Waldorfskola under året, under den tid som statsrådet prövar de här ansökningshandlingarna, faller ifrån, innebär det en förlust för det allmänna skolväsendet att eleverna i den skolan inte längre kan gå där? Innebär det en förlust för det allmänna skolväsendet att det inte är möjligt att studera den pedagogik som finns där och att eleverna inte får de erfarenheter som den ger? Uppenbarligen anser statsrådet Göransson att det finns rätt så många skolor vilkas nedläggande inte vore någon förlust för det allmänna skolväsendet. På annat sätt kan han inte hävda den argumentation som leder honom till det mycket komplicerade prövningsförfarande som han vill inleda. Nu är det, som noterades här, rätt uppenbart att det finns gott om beslutsunderlag i form av rapporter och i form av den kunskap som finns om fristående skolor, och det borde kunna vara så att regeringen fullföljer riksdagens beslut under våren. Statsrådet Göransson har under diskussionen sagt att han kan tänka sig att göra en prövning redan i höst. Det vore bra. I så fall visar statsrådet samma handlingskraft som regeringen har visat i ett antal andra frågor, där det inte varit så många problem med prövningar och komplicerade förfaranden. Man har i stället rasslat igenom rätt så komplicerade lagstiftningsbeslut utan någon egentlig prövning. Jag vill uppmana skolministern att ta vara på den möjlighet som finns när det gäller att förverkliga ett riksdagsbeslut under det kommande budgetåret. Jag tror nämligen att riksdagen som helhet har intresse av att riksdagens beslut blir förverkligade.
Herr talman! Eftersom statsrådet Göransson undrade hur det egentligen förhåller sig när det gäller Waldorfpedagogiken, om man kan överföra denna till andra skolor, skulle jag vilja säga att man givetvis kan göra det. Man kan inspireras av att studera Waldorfskolor. Som en följd härav kan nya idéer och metoder införas i den vanliga skolan. Men detta är inte möjligt om det inte finns verkliga, levande Waldorfskolor att studera. Finns det inte något ställe att få impulser från, får man heller inga impulser. Poängen med Waldorfskolorna är ju att de är levande, dynamiska, sociala och pedagogiska skolor som fungerar i tiden. De är icke vad lärarna brukar kalla sagotexter i Lgr. Därför måste dessa skolor få överleva — precis som almarna i Kungsträdgården måste få överleva. Jag vill fråga statsrådet: Kan vi gå ut och säga att det finns hopp om att beslut fattas i höst, helst givetvis ett retroaktivt beslut? Och kan överlevnadsbidraget, som en andrahandslösning, höjas till en något så när rimlig nivå, så att vi kan säga att det finns hopp för de här skolorna och att det inte är meningen att de långsamt skall garrotteras?
Herr talman! Jag hoppas att jag har rätt uppfattat vad Kerstin Anér sade om almarna i Kungsträdgården. Jag har i mitt svar talat om att jag anser det vara angeläget att pröva möjligheten att höja överlevnadsbidraget. Jag har dessutom sagt att jag gärna, efter att ha fått det underlag som krävs, prövar möjligheterna att ta ställning till frågan redan i höst. Vi får alltså möjlighet att överväga den saken i regeringen. Jag skall se till att så sker. Gunnar Hökmark har ställt en fråga till mig om överlevnadsbidragets konstruktion. Jag medger gärna att detta bidrag, såsom det hittills varit konstruerat, har haft vissa svagheter. Det har jag fått redovisat. Jag förutsätter att vi vid en fördelning kan åstadkomma en justering när det gäller denna redovisade ofullkomlighet. Vad som gäller är alltså att en skola i princip måste vara nedläggningshotad för att få del av bidraget. Jag förutsätter att det går att klara av. Pär Granstedt har frågat mig inte hur många skolor som kommer in med ansökningar utan hur många skolor som förväntas komma in med ansökningar. Den frågan är svår att besvara, eftersom det faktiskt inte bara handlar om ett tiotal skolor av en speciell karaktär. Jag har fått telefonsamtal även från konfessionella skolor som anmäler att de vill delta i den prövning som skall ske. Jag kan således inte på rak arm tala om hur många skolor det blir, som fullföljer sina per telefon antydda planer på att komma in med ansökningar.
Herr talman! Även antalet konfessionella skolor i det här landet är ganska begränsat. Därför tror jag fortfarande att det skulle vara möjligt att säga ungefär hur många skolor som kunde vara aktuella i det här sammanhanget. Men låt oss lämna den diskussionen. Vad den här debatten har visat är just att det hade varit fullt möjligt att med litet god vilja klara den aktuella prövningen under våren. Det hade naturligtvis varit den bästa lösningen. Jag förstår, av debatten att döma, att utsikterna att nå dit inte är särskilt goda. Ändå tycker jag att vissa intressanta Öppningar har åstadkommits. Vad det i främsta rummet finns anledning att ta fasta på är självfallet statsrådets uttalade vilja att åtminstone pröva möjligheten att göra en fördelning under hösten. I så fall utgår jag från att man vid fördelningen av statsbidraget beräknar bidraget från läsårets början. Naturligtvis vore det trots allt en god lösning på problemet. Jag vill vädja till regeringen att pröva detta i verkligt positiv anda. Det är faktiskt mycket viktigt för väldigt många människor och skolor att den här frågan blir avklarad på ett ordentligt sätt, så att dessa bidrag kan börja utgå. Det är viktigt hur denna prövning utfaller. Som ett alternativ har statsrådet antytt möjligheterna till ett enklare, mer lätthanterligt och som jag förutsätter kraftigt uppräknat överlevnadsbidrag. Det kan vara en bra andrahandslösning, men jag tror att vi nu måste inrikta alla krafter på att se till att det ordinarie bidraget kan utgå redan från höstterminens början.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att den här diskussionen har visat att det hade varit bättre att gå på den moderata linjen i diskussionen om fristående skolor, med en automatik i bidragsfördelningen till de skolor som uppfyller kraven på skolpliktens fullgörande. Då hade vi sluppit inte bara den här debatten utan framför allt den ovisshet som ett antal fristående skolor nu kommer att leva i under ytterligare åtminstone ett år. Det hade varit bra för eleverna, lärarna och föräldrarna inte bara i de offentliga skolorna utan också i de fristående skolor som frågan berör. Och det hade varit bra för pedagogiken och nytänkandet i det svenska skolväsendet. Det kan konstateras att statsrådet i den här debatten indirekt har medgett att de byråkratiska hindren inte är oöverstigliga. Han har sagt att det kan tänkas att en prövning skall ske till hösten. Jag vill upprepa att det nog är viktigt att ta fasta på det. Riksdagsbeslut skall inte kunna skjutas ett eller två år framåt — riksdagsbeslut skall inte bara vara möjliga att realisera, utan de skall också faktiskt förverkligas.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig dels om regeringen är beredd att göra en översyn av reglerna om gripande, anhållande och häktning för att begränsa användningen av dessa åtgärder, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra förhållandena vid arrestlokaler och häkten för såväl intagna som personal. År 1974 tillsattes en utredning för att se över bestämmelserna om de personella tvångsmedlen i straffprocessen. Utredningen avlämnade i september 1977 betänkandet Häktning och anhållande. I den proposition . Reglerna om bl.a. häktning och anhållande behöver enligt min mening Nr 86 bringas i bättre samklang med den nutida synen på brott och brottsbekämp Måndagen den ning. De begränsade ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1982 kan inte 28 februari 1983 sägas ha minskat reformbehovet. Både häktning och andra personella tvångsmedel har så kännbara verkningar för den enskilde att det måste Om översyn av krävas starka skäl för att sådana åtgärder skall få tillgripas. vissa regler om fri Som jag har anfört i budgetpropositionen har hetsberövande medeltalet inskrivna personer i häkten under den senaste treårsperioden ökat med omkring 33 20. Speciellt besvärlig har häktessituationen varit i södra Sverige och i Stockholmsområdet. På grund härav har nya häktesplatser fått inrättas både i polishus på olika orter och vid kriminalvårdsanstalter. En fortsatt ökning av beläggningen på häktena är oroande, eftersom möjligheterna att inrätta ytterligare platser är begränsade. En minskad användning av häktning och anhållande skulle förbättra beläggningssituationen vid häktena och därmed också förhållandena för personalen och de intagna. Jag anser att bestämmelserna om bl.a. häktning och anhållande bör ses över på nytt, i syfte att man skall så långt möjligt begränsa användningen av dessa tvångsmedel utan att samhällsskyddet försämras eller effektiviteten i brottsutredningen och lagföringen minskar. Arbetet med att förbereda en sådan översyn pågår sedan en tid tillbaka i justitiedepartementet. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att en särskild utredare tillkallas för att göra översynen. Direktiven för denna översyn är i det närmaste färdiga. Översynsarbetet bör till stor del kunna grundas på häktningsutredningens betänkande samt på remissvaren och de synpunkter som fördes fram under riksdagsbehandlingen av den tidigare berörda propositionen. Vissa av utredningens förslag till åtgärder för att minska användningen av tvångsmedel anser jag i likhet med många remissinstanser vara alltför långtgående. Men andra förslag är sådana att de bör kunna läggas till grund för lagstiftning efter överarbetning. Som jag ser det bör betydande förbättringar kunna uppnås genom ändringar av häktningsreglerna framför allt i de fall då det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet. Vidare bör vissa ändringar göras i förfarandereglerna för att åstadkomma kortare anhållandeoch häktningstider. Det är också angeläget att man prövar något nytt alternativ till häktning som inte innebär frihetsberövande. För att förhållandena för personal och intagna väsentligt skall kunna förbättras krävs inte bara att den nuvarande trenden i beläggningsutvecklingen bryts utan också att nya häktesplatser kan tas i bruk. En viss byggnadsverksamhet pågår kontinuerligt för att öka de häktades möjligheter till s.k. samsittning, arbete, studier, motion och fritidsverksamhet. F.n. utförs sådana arbeten vid häktena i Borås, Karlstad och Falun.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det positiva och utförliga svaret. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse med att justitieministern kommer att föreslå regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av bestämmelserna om bl.a. häktning och anhållande. Det är viktigt att denna översyn skall ske i syfte att så långt möjligt begränsa användningen av dessa tvångsmedel, utan att samhällsskyddet försämras eller effektiviteten i brottsutredningen och lagföringen minskar. Det är angeläget att denna översyn bedrivs så skyndsamt som möjligt. Den ökande beläggningen på häktena är, som justitieministern framhållit, oroande. Enligt tillgängliga prognoser förväntas denna utveckling fortsätta under de närmaste åren. Kriminalvårdsstyrelsen har därför med rätta understrukit nödvändigheten av att snabba åtgärder vidtas för att de växande problemen skall kunna klaras. Beläggningen vid ett flertal häkten har under vissa perioder överstigit antalet platser. Exempel på detta är Kristianstad, där beläggningsprocenten 1981 var 110 26. Överbeläggningen har framför allt drabbat Stockholmsoch Skåneområdena. Överbeläggningen har lett till kraftigt ökade kostnader för utredningsarbete och medfört att poliser och advokater har fått sätta till oproportionerligt lång tid för att kunna hålla kontakt med de häktade, som själva givetvis drabbats värst av den rådande situationen. De alternativ som står till buds är att minska beläggningen eller att skapa fler häktesplatser. I nuvarande situation krävs att båda utvägarna tillgrips, men det viktigaste sättet att förbättra situationen är att minska antalet gripna, anhållna och häktade. Häktningsutredningen lade fram sitt förslag redan 1977. Åtskilliga av utredningens förslag skulle ha kunnat genomföras långt tidigare. Föregående borgerliga regeringar har ett ansvar för denna onödiga tidsförlust. Den som är misstänkt för brott är i princip berättigad att behandlas som oskyldig till dess fällande dom meddelas. Häktning innebär ett allvarligt och djupgående ingrepp i den personliga integriteten. Den fysiska och psykiska isoleringen påverkar starkt den som är häktad. Senare tids forskning har visat att effekterna av en häktningsvistelse innefattar psykosomatiska problem, koncentrationssvårigheter och personlighetsmässiga förändringar. Överbeläggningen i häkten och arrestlokaler har lett till ett hårdnande klimat, som gör frihetsberövandet än mer kännbart. Möjligheten till häktning eller andra frihetsberövande tvångsmedel måste vara begränsad till situationer där det är nödvändigt att tillgripa frihetsberövande åtgärder med hänsyn till mycket starka allmänna intressen. Det är främst kravet på effektivitet och samhällsskydd under och i lagföringen som skall beaktas. Jag har i min interpellation pekat på fall där anhållande och häktning kan begränsas eller avskaffas. Anhållande och häktning bör i huvudsak reserveras för grövre brottslighet. Häktning sker i alltför stor utsträckning vid förment risk för fortsatt brottslig verksamhet. Häktning är som regel inte Nr 86 erforderlig då påföljden kan förväntas bli kriminalvård i frihet. I dessa Måndagen den sammanhang kan nämnas att av de häktade ungefär en fjärdedel döms till 28 februari 1983 villkorlig påföljd. Reglerna bör bli betydligt mera restriktiva då det gäller att häkta Om översyn av ungdomar. vissa regler om fri Det är uppenbart att en alltför låg grad av brottsmisstanke godtas för hetsberövande anhållande. Ca 40 96 av de anhållna åtalas inte. Det är inte nödvändigt att, som nuvarande regler ger möjlighet till, anhålla en misstänkt då häktningsskäl saknas. Närmare 10 90 anhålls utan att häktningsskäl föreligger. En bidragande orsak till den nuvarande alltför höga häktningsfrekvensen är att effektiva och realistiska alternativ till häkte saknas. Häktning kan i ökad utsträckning ersättas med tillsyn och kontroll. För de mest svårkontrollerade fallen bör övervägas att inrätta speciella tillsynshem med särskilda tillsynspersoner. I sitt svar har justitieministern inte berört tvångsmedlet gripande. Ca 70 000 personer förs varje år till polisen som misstänkta för brott. Av dessa är cirka hälften gripna av polis. Särskilt anmärkningsvärt är att ca 40 90 av de gripna blir frigivna, trots att bestämmelsen om gripande förutsätter att anhållandeskäl föreligger. Detta betyder att gripande av allt att döma används i alltför stor utsträckning. Det är värdefullt att justitieministern poängterar att det bör åstadkommas kortare anhållandeoch häktningstider. Det behövs för att vi på ett bättre sätt skall kunna uppfylla internationella konventionskrav. Då det gäller anhållande och häktning är vi med hänsyn till de kännbara verkningar som dessa tvångsmedel har för den enskilde inne på ett område där rättssäkerheten behöver förbättras. Det bör övervägas i den kommande utredningen om offentliga försvarare skall utses på ett tidigare stadium eller så snart en person blivit anhållen. Även om regeringen avser att föreslå minskning av antalet nämndemän vid vissa mindre brottmål, borde det övervägas om man även vid häktningsförhandlingen inför domstol bör införa ett begränsat lekmannainflytande. Det borde vara möjligt att så snart det statsfinansiella läget medger införa förslagsvis två nämndemän vid sidan av juristdomaren vid häktningsförhandling. Jag hoppas att direktiven till den särskilda utredaren inte skall bli alltför begränsade, utan att det även skall ges möjlighet till att pröva de här berörda frågorna. Justitieministern framhåller att en viss byggnadsverksamhet pågår kontinuerligt för att man skall kunna öka de häktades möjligheter till s.k. samsittning och till arbete, studier, motion och fritidsverksamhet. Utöver de byggnadsarbeten som f. n. utförs på enstaka platser behövs förbättringar av befintliga lokaler i åtskilliga andra häkten. Det finns exempelvis häkten där det saknas gemensamhetsavdelning, vilket gör det svårt att skaffa arbete åt de häktade. För personalen utgör överbeläggningen ett svårt problem från arbetsmiljö 7 och arbetsskyddssynpunkt. Det är psykiskt påfrestande för tillsynspersonalen att vistas i överfyllda avdelningar. Problemet förvärras av att oskolad och oerfaren arbetskraft har måst anställas. Dessa frågor måste särskilt uppmärksammas i den kommande utredningen. Det behövs en bättre insyn vid våra häkten.

Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är nöjd med justitieministerns svar. Den inställning han gett uttryck för är ett klart framsteg när det gäller att genom fortsatt reformarbete åstadkomma förbättringar på detta viktiga rättsområde.

Herr talman! Jag tänker beröra personalsituationen på allmänna häktet här i Stockholm. Vi vet att sjukskrivningen bland personalen är mycket hög. Detta har de fackliga organisationerna påpekat för kriminalvårdsstyrelsen. Vi vet att 59 20 av de anställda är under 30 år. Arbetsförhållandena är många gånger mycket påfrestande, och det leder till svårartade konflikter. Jag tror inte att det behövs personalförstärkningar, utan att det behövs en övergripande översyn av gällande häktningsbestämmelser. Den överbelastning som nu råder drabbar inte bara de frihetsberövade — den drabbar också personalen mycket hårt. Herr talman! Vad som verkligen behövs är också en fungerande personalpolitik. På allmänna häktet här i Stockholm har det flera gånger gjorts påståenden om rasism bland personalen. Jag vet att en person har omplacerats. Dessa frågor är ju av mycket känslig art. Var går gränsen mellan kritiska åsikter i fråga om vår invandrarpolitik och rasism? Var gränsen än går måste vi med alla tänkbara medel förhindra invandrarhets och rasism. Redani oktober 1980 skrev personalorganisationen till generaldirektör Bo Martinsson för att göra kriminalvårdsstyrelsen uppmärksam på de problem som finns på allmänna häktet. Herr talman! Jag vill citera ur ett brev som Statsanställdas förbund, avdelning 2301, skrev den 22 oktober 1982 till kriminalvårdsstyrelsens personalbyrå: ” Avdelningen tar fullständigt avstånd från rasism och andra ismer som kan vara aktuella i sammanhanget. Vi vill att en omfattande undersökning angående Allmänna häktets personalpolitik genomförs. I dag var det påstådd rasism. I går var det påstådd misshandel. Vi vill en gång för alla få det genomgånget vad det egentligen är för fel på Allmänna häktet i Stockholm. Våra medlemmar lider av att det är på det här viset. Kriminalvårdsstyrelsen måste ta sitt ansvar för kriminalvårdsverkets största arbetsplats.” Efter kontakten med facket är jag övertygad om att ett bättre samråd Nr 86 mellan ledningen och personalorganisationerna måste komma till stånd. Måndagen den Olika typer av agerande utan samråd är alltför vanligt. Vad personalen 28 februari 1983 kräver är arbetsro, en rejäl ledning och en konsekvent personalpolitik. Detta skulle naturligtvis gagna både häktade och anställda. Slutligen, herr talman, är jag glad över att justitieministern kommer att föreslå regeringen att tillsätta en utredning. Jag hoppas att man snabbt skall komma fram till åtgärder så att det blir lugn och ro vid allmänna häktet i Stockholm.

Men jag vill gärna till riksdagens protokoll få foga att kriminalvårdsstyrelsen upprepade gånger har diskuterat dessa förhållanden och att man senast i november i fjol beslöt tillsätta en utredning om förhållandena på allmänna häktet i Stockholm. Utredningen, som består av tre representanter för kriminalvårdsverket och tre representanter för de berörda fackliga organisationerna, har nu börjat sitt arbete. Vi hoppas att vi på den vägen skall få bukt med de missförhållanden som med rätta har påtalats. Anledningen till att jag har begärt ordet, herr talman, är att jag befinner migi en situation som jag inte har varit med om tidigare. Jag har på senare år vid flerfaldiga tillfällen, både här i kammaren och privat, haft resonemang om häktningsutredningens förslag och om möjligheten att se dem förvandlade till en konkret lagstiftning. Jag har talat med moderaten Håkan Winberg, jag har talat med Carl Axel Petri. Och jag kan byta ut verbet tala mot diskutera, för vi har verkligen diskuterat. Jag vill nu notera att vi i den nya regeringen har fått en justitieminister som har tagit upp dessa frågor utifrån principiella, rättvisemässiga synpunkter. Detta har inte skett tidigare. Det var ganska typiskt att när vi äntligen fick propositionen 201 vid 1980/81 års riksmöte, lades förslagen fram utan några som helst principiella resonemang. Den ansvarige justitieministern Håkan Winberg konstaterade att om man genomförde utredningens förslag, skulle det innebära att intresset av samhällsskydd och effektivitet i lagföringen i alltför hög grad skulle sättas åt sidan. Och detta skriver en justitieminister som har tagit del av de remisser som avgavs till fängelsestraffkommitténs betänkande. Man var visserligen — som även Ove Rainer tydligen är, här i dag, kanske med viss rätt — litet osäker i fråga om tillvägagångssättet. Åsikterna var i varje fall motstridiga. Man höll med om att det av utredningen redovisade materialet ger belägg för att de straffprocessuella tvångsmedlen i tillämpningen används på ett sätt som inte motiveras med hänsyn till samhällsskyddet och kravet på effektivitet i lagföringen.

Trots detta lade den borgerliga regeringen fram ett förslag utan några som helst principella motiveringar och dessutom ett förslag som saknar stöd både i utredningsmaterialet och hos remissopinionen. Det var ett förslag som vi från socialdemokratiskt håll i justitieutskottet ansåg att vi inte kunde acceptera. Vi väckte en stor och genomarbetad motion, där vi helt enkelt yrkade avslag på hela propositionen.

Nu har vi fått löfte om detta av justitieministern, och det är vi mycket glada för, liksom för den principiella motivering som ligger bakom beslutet att tillsätta en särskild utredningsman.

Just dessa praktiska, reella alternativ måste fram. F. ö. vill jag bara trycka på det som Hans Göran Franck nämnde om gripande. Man får icke glömma bort att reglerna för gripande måste ses över. I varje fall måste detta tillvägagångssätt bringas i närmare samklang med lagstiftarnas ursprungliga mening, eller också måste det på något sätt formuleras klarare och skarpare i lagstiftningen. Häktning, anhållande och gripande är tre lika viktiga ingripanden att se över. Till sist skulle jag bara vilja tillfoga en sak till det som justitieministern sade om att vissa åtgärder som utredningen föreslog var alltför långtgående. Vi diskuterade det ingående i den socialdemokratiska utskottsgruppen medan vi formulerade vår motion, som alltså också baserade sig på utredningens ståndpunktstaganden. Vi fann att vi icke i detalj kunde föra fram utredningskraven; även vi begärde överarbetning och förslag. Vi gjorde det av det skälet — och jag tror att man måste anlägga den synpunkten på den här frågan — att man började skriva direktiven för häktningsutredningen redan i slutet av år 1973. År 1974 började utredningen sitt arbete. Såvitt man kan bedöma var förhållandena då — i varje fall ytligt sett — något lugnare än de är i dag. Det var också andra bedömningar som låg till grund för att vi 1973 fick lagen om behandling och Nr 86 vård inom kriminalvårdsanstalterna. Måndagen den Det är möjligt att förhållandena då inte var andra än de är i dag, men vi 28 februari 1983 kände i varje fall inte till dem. Varken polis eller åklagare hade då samma resurser som i dag. Därför måste man i det historiska perspektivet säga att de direktiv som skrevs och de förslag som lades fram av den ursprungliga häktningsutredningen baserades på förhållanden som rådde för tio elva år sedan och inte på de förhållanden som råder i dag. Lika väl som det här i kammaren har röstats igenom rätt många ändringar i lagen om vård och behandling inom kriminalvårdsanstalt tror jag att man måste se över häktningsutredningens förslag och ställa dem i relation till verkligheten idag. Men i huvudsak bör de kunna genomföras, och jag tror att vi äntligen kan gripa oss an med de problem som under alla dessa år har varit svåra och besvärande. Man får inte betrakta gripande, häktning och anhållande som ett självständigt tvångsmedel. Det måste alltid sättas i förhållande till principerna om den mänskliga integriteten. Jag vill betona att när de här förslagen genomförs — även jag hoppas att det kommer att ske snart — kommer det icke att minska våra möjligheter att ingripa mot den verkligt stora och grova brottsligheten. Däremot kommer vi att väsentligt kunna mildra för andra, och jag hoppas att vi kan skapa verkliga alternativ till den häktesoch anhållansvistelse på häkten som vi har i dag.
Herr talman! När det gäller kraven på snabba resultat av den här utredningen kan jag från början klargöra, att enligt direktiven, som förhoppningsvis kommer att kunna antas av regeringen på regeringssammanträdet på torsdag, skall den här utredningen vara klar och lägga fram sina förslag senast den 1 april nästa år. Det är en tidsbegränsning som jag anser vara nödvändig, eftersom det här är angelägna åtgärder som måste vidtas. Jag kan förkorta debatten genom att säga att jag på många väsentliga punkter ansluter mig till vad både Hans Göran Franck, Anita Johansson och Lisa Mattson har sagt. När det gäller allmänna häktet i Stockholm är det med tillfredsställelse jag konstaterat att kriminalvårdsstyrelsen tar itu med de helt oefterrättliga förhållanden som råder på allmänna häktet i Stockholm. Jag vill bara säga ett par saker med anledning av vad Hans Göran Franck och även Lisa Mattson var inne på. Jag tror att vi i första hand har ett intresse av att skydda oss mot brott av allvarligare slag, och den bedömningen bör ligga till grund även när vi skall se på vilka häktningsgrunder som vi skall ha. Det kan inte vara motiverat att tillgripa ett så ingripande tvångsmedel som häktning i de fall då brottsligheten är av mindre allvarlig art. Vi kan konstatera att den i dag används i alltför stor utsträckning vid brott av mindre allvarlig art. En sådan tillämpning av häktningsgrunden är enligt min mening inte förenlig med de principer som ligger till grund för vår nuvarande 75 kriminalpolitik. Därför bör man i första hand ta upp frågan om recidivrisken som häktningsgrund. Jag menar att den andra häktningsgrunden, häktning på grund av flyktrisk eller kollusionsfara, måste utredningen också se på. Där räknar jag med att man skall komma fram till förslag som begränsar användning av häktning även på de grunderna. När det sedan gäller frågan om alternativ till häktning har det riktats väldigt stark kritik under remissbehandlingen mot utredningens förslag om att inrätta särskilda hem för mera svårkontrollerade fall. På den punkten vill jag klargöra från början att jag delar den uppfattning som har kommit fram ganska samstämmigt under remissbehandlingen. Jag menar att både principella och ekonomiska skäl talar mot en sådan ordning, alltså särskilda hem för svårkontrollerade fall. Därför är det inte meningen att utredningen skall ta upp den frågan. I övrigt skall frågan om alternativ till häktning utredas helt förutsättningslöst.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag är medveten om att det inte rymmer någon nyhet. Bostadsministerns uttalanden i andra sammanhang var dock inte mig bekanta när jag ställde frågan. Jag tror ändå att det ligger ett värde i den konkreta redovisning som bostadsministern har gjort i det här korta svaret. Självfallet anser jag det både lämpligt och möjligt att gå väsentligt längre då det gäller undanröjande av markvillkoret än vad bostadsministern avser föreslå. Men jag noterar ändå med mycket stor tillfredsställelse den anpassning till praktisk verklighet som bostadsministerns ställningstagande utgör, jämfört med de ställningstaganden som tidigare gjorts i de socialdemokratiska motionerna i denna fråga. Jag vill återigen tacka för svaret.

Herr talman! Nils G. Åsling har frågat mig när jag beräknar att en utbyggnad av anläggningarna vid Östersund/Frösö flygplats kan påbörjas. Den civila trafiken på Östersunds flygplats har ökat kraftigt under senare år. Detta har aktualiserat en utbyggnad av flygplatsen. Efter att medel anvisats för projektering av en utbyggnad utreder luftfartsverket f.n. alternativa lösningar tillsammans med berörda intressenter. När projekteringsarbetet avslutats kommer regeringen snabbt att pröva förutsättningarna för en utbyggnad. Jag kan därför inte nu ange någon tidpunkt när en utbyggnad kan påbörjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag hade hoppats att svaret skulle kunna bli mer precist i formen. Det är ju så, som kommunikationsministern påminner om, att Östersund/Frösö flygplats i dag inte uppfyller de krav som man måste ställa på en inrikesflygplats med jettrafik. Det gäller speciellt möjligheterna till uppställning av flygplan, som är klart otillfredsställande. Situationen har blivit alltmer besvärande i takt med den mycket kraftiga trafiktillväxt som har förevarit under den senaste tioårsperioden och som kommunikationsministern påminner om. När luftfartsverket 1976 presenterade en utbyggnadsplan var resandeantalet ca 75 000. I fjol var antalet nära 200 000. Trafiktillväxten under de senaste åren har alltså varit betydligt större än genomsnittet för Linjeflygs totala verksamhet. Ökningen 1982 på drygt 20 20 var den högsta på de stationer som Linjeflyg trafikerar. Nu tillkommer den omständigheten att försvarets militära skolor börjar sin verksamhet i Östersund 1984, och då kommer antalet resande att ytterligare öka markant. Man beräknar att resandeökningen blir i storleksordningen 40 000 per år. Det innebär att Östersund/Frösö flygplats kommer i en rent ohållbar situation, när det gäller både personalens arbetsförhållanden och passagerarnas möjligheter att uppehålla sig i stationsbyggnaden. Jag skulle vilja komplettera min fråga till kommunikationsministern: Kan ett besked om utbyggnad komma från regeringens sida så snart att det kan bli byggstart i höst? Det är nästan nödvändigt för att man skall kunna få bättre förhållanden till dess försvarets tekniska skolor kommer i drift och man får denna betydande tillväxt i trafiken. Kan det inte vara så att ett byggande i det södra läget, dvs. i anslutning till den nuvarande flygstationen, innebär att man sparar så pass mycket pengar i detta projekt att det skulle kunna påskynda genomförandet av projektet? Har statsrådet bildat sig en uppfattning om vilket alternativ som ur denna synpunkt vore att föredra?

Herr talman! Som jag sade i mitt frågesvar har luftfartsverket haft uppdraget att tillsammans med berörda intressenter studera de alternativa lösningar som finns för en utbyggnad av Östersunds flygplats. Det är svårt att ge ett besked om när man skulle kunna föra fram detta som ett byggnadsobjekt. Rapporten är förvisso klar, men den har inte antagits av chefen för luftfartsverket eller av chefen för flygvapnet. Jag kan hålla med Nils Åsling när han talar om alternativen. Det alternativ som man i dag diskuterar är det norra läget. Enligt den bedömning jag har kunnat göra är det ett dyrare alternativ än att använda det södra läget, dvs. att bibehålla nuvarande stationsbyggnad, som då skulle komma att kräva en upprustning. Ett svar av den exakthet som Nils Åsling efterlyser har jag inte möjlighet att ge. Man måste komma ihåg att den investering det här är fråga om helt enkelt inte kan bäras av luftfartsverket. Man kan således inte ställa avkastningskrav för hela investeringen, utan man får ta ställning till hur stor del av den som skall direktavskrivas och hur stor del som skall ligga kvar på luftfartsverket med krav på avkastning. Jag är emellertid, Nils Åsling, medveten om det behov som finns när det gäller Östersund och dess flygplats, men jag kan bara lova att jag skall följa ärendet. Jag är beredd att föra fram det så snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag tackar för det löftet och hoppas att kommunikationsministern går till verket med samma handlingskraft som när det gällde Kallax flygplats. Jag begär inte något ställningstagande i dag beträffande de två alternativen, utan jag har bara velat fokusera statsrådets intresse kring det södra alternativet, som ur många synpunkter är att föredra. Sedan vill jag säga att jag är medveten om att luftfartsverket inte kan finansiera den här utbyggnaden. Men den mycket betydande resandetillväxten och de klart otillfredsställande förhållanden som råder för personal och passagerare gör att en snar utbyggnad är mycket angelägen ur alla synpunkter. Som jag sade tidigare blir frågan akut i och med att arméns tekniska skolor börjar sin verksamhet. Jag utgår från och hoppas att statsrådet är beredd att medverka till ett beslut i frågan så snart att vi kan få en byggstart i höst, vilket också med hänsyn till arbetsmarknaden i Jämtland skulle vara synnerligen önskvärt.
Herr talman! Skillnaden mellan Kallax flygfält och Östersunds flygfält är att Kallax vid motsvarande tidpunkt var färdigprojekterat. Den dag man är klar med projekteringen för Östersunds flygfält lovar jag att med samma snabbhet som när det gällde Kallax föra fram frågan.
Herr talman! Jag noterar detta som ytterligare ett tecken på en positiv inställning från kommunikationsministerns sida. Som kommunikationsministern antydde tidigare är planeringen klar i Östersund, och då återstår ett regeringsbeslut. Jag menar därför att parallellitet föreligger mellan Östersunds och Kallax flygplats i alla avseenden.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag är beredd att tillmötesgå Vetlanda kommun och ortsbefolkningens uppfattning om att bibehålla lokalpostkontoret i Nye. Ärendet bereds f. n. i departementet. Jag är därför inte beredd att nu kommentera frågan. Allmänt vill jag dock säga att entydiga erfarenheter visar att lantbrevbäringen — de rörliga postkontoren —, även om de möts med tveksamhet vid införandet, är en mycket uppskattad serviceform.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Av förståeliga skäl kan jag inte vara tillfredsställd med det. Man kan tyvärr tolka det som en viljeinriktning från kommunikationsministerns sida att tillmötesgå postverkets krav på en indragning av lokalpostkontoret i Nye. Kommunen, ortsbefolkningen och lokala föreningar har riktat hård kritik mot förslaget om en indragning av postkontoret. Nye är en ort som man från kommunalt håll gör stora satsningar på. Sålunda har en ny skola byggts för ca 7 milj.kr., och av kommunens målsättningsprogram framgår att ytterligare insatser skall göras för att förstärka Nye som kommundelsserviceort. Befolkningsutvecklingen under senare delen av 1970-talet och början på 1980-talet har varit positiv. En indragning av det lokala postkontoret skulle helt stå i strid med kommunens ambitioner att satsa på en positiv utveckling av kommundelen. Riksdagen har vid olika tillfällen behandlat motioner som berör postverkets service. År 1980 uttalade riksdagen t.ex. att det var viktigt att behålla filialpostkontoren i tätorterna, och jag vill här som en direkt parallell framhålla nödvändigheten av att behålla lokalpostkontoren ute på landsbygden. Postverkets nye generaldirektör har signalerat nya uppgifter för postkontoren. Jag vill notera hans tidningsuttalanden för några veckor sedan, då han bl.a. sade: ”Vi är det sista finmaskiga nätet när det gäller service i landet. Många myndigheter som tidigare var i direkt kontakt med människorna har rationaliserat, men vi finns kvar.” Eftersom generaldirektören har den uppfattningen, skulle det vara mycket egendomligt, om man från regeringens sida undanryckte möjligheterna till bibehållande av detta finmaskiga nät. För en ort som Nye kan risken bli stor, om man rycker undan något av de sysselsättningstillfällen som i dag finns, att detta kan dra andra med sig. En sådan förändring leder till en negativ utveckling för en kommundel samtidigt som kommunen och lokala föreningar gör stora insatser för att vända utvecklingen i positiv riktning. Herr talman! Jag vädjar till kommunikationsministern att han skall fatta ett för ortsbefolkningen och Vetlanda kommun positivt beslut och låta postkontoret i Nye vara kvar, till glädje för många människor.

Herr talman! Jag vill inte att Arne Fransson skall tolka mitt svar på så sätt att denna fråga skulle vara avgjord. Vad jag rent allmänt ville framhålla var att jag själv har åtskillig praktisk erfarenhet av fall där det stod strid mellan fast postställe eller postkontor och lantbrevbäring. I många fall har man kunnat konstatera att människor har upplevt det som positivt att få postgången överförd till lantbrevbäring. Men med detta menar jag naturligtvis, Arne Fransson, inte att lantbrevbäring alltid är till fördel för alla postkunder. Som jag sade bereds ärendet i dag på departementet. Även Arne Fransson vet att Vetlanda kommun kommer att göra en uppvaktning i denna fråga den 8 mars. Jag lovar Arne Fransson att jag vid det tillfället skall ta med mig också de argument som Arne Fransson fört fram i denna kammardebatt.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att kommunikationsministern ännu inte har avgjort ärendet och att det f. n. bereds i departementet. Jag är också informerad om den uppvaktning som skall göras hos kommunikationsministern. Kommunikationsministern framhöll dock i slutet av sitt svar att erfarenheterna av lantbrevbärarlinjer i mycket stor utsträckning är positiva, och det var anledningen till den reflexion som jag gjorde. Som jag ser det är problemet det, att om man drar in en sådan här Nr 87 serviceinrättning i en region som det här gäller, är risk för att också andra Tisdagen den verksamheter läggs ned, och det vore olyckligt. Jag är medveten om att 1 mars 1983 lantbrevbärarlinjerna i vissa fall har varit mycket positiva för människorna. Man kan alltså inte generalisera i vare sig den ena eller den andra riktningen. Jag noterar att kommunikationsministern har för avsikt att ta med sig synpunkterna från vårt lilla meningsutbyte här i kammaren i dag. Jag upprepar att jag hoppas att kommunikationsministern i detta fall skall komma fram till den slutsatsen att det vore riktigast att behålla lokalpostkontoret i Nye.

Herr talman! Claes Elmstedt har frågat mig om jag är beredd medverka till att ytterligare medel ställs till förfogande för fortsatt utbyggnad av väg 29 på delen Karlshamn-Hoka och väg E 66 på delen Vedeby-Rosenholm, så att arbetslösheten i Blekinge kan begränsas och nämnda vägprojekt kan komma till utförande. Vid fördelningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen tar regeringen framför allt hänsyn till arbetsmarknadssituationen i resp. län. Med utgångspunkt i sysselsättningsläget försöker regeringen sedan fördela tillgängliga medel på de vägar som är högst prioriterade i länens vägplaner. Det är också viktigt att snabbt kunna komma i gång med de olika objekten, så att sysselsättningseffekten kommer vid avsedd tidpunkt. Om dessa förutsättningar uppfylls är jag beredd att medverka till fortsatt utbyggnad av de vägar som Claes Elmstedt nämner i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på den här frågan. Svaret är kort och koncentrerat, och det sammanfattar i några rader att om de förutsättningar som anges i svaret uppfylls, så är kommunikationsministern beredd att medverka till en fortsatt utbyggnad av de vägar som jag har frågat om. Det tycker jag är bra. Ett krav som anges i svaret är att arbetsmarknadsläget är sådant att det kan finnas skäl att satsa arbetsmarknadspolitiska medel. Situationen i länet är entydigt sådan — dess värre, skulle jag vilja säga. Även kravet på att man fördelar tillgängliga medel på de vägar som är högst prioriterade i resp. län är uppfyllt. Med andra ord kan jag säga att beredskapen att ta emot arbetsmarknads 9” medel för att fullfölja de här projekten är till finnandes, och då drar jag den slutsatsen av svaret att kommunikationsministern är beredd att medverka i detta sammanhang. Med detta förklarar jag mig nöjd.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag är beredd att redovisa regeringens uppfattning beträffande den fortsatta verksamheten vid Kockums Varv i Malmö. Som redovisats i bl.a. budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 kommer regeringen under våren 1983 att lägga fram en proposition för riksdagen om varvsfrågorna. Arbetet med denna proposition pågår nu för fullt i regeringskansliet. Även om propositionsarbetet ännu inte är helt slutfört kan jag ge besked om regeringens inställning i vissa huvudfrågor. Enligt regeringens uppfattning är en neddragning av kapaciteten nödvändig i fråga om nyproduktion av fartyg. Trots det ansträngda statsfinansiella läget kommer regeringen bl.a. att föreslå riksdagen en ram för fortsatt om än minskat stöd till nybyggnadsverksamheten. Avsikten är att ge de svenska varven konkurrensvillkor som så långt det är möjligt blir likvärdiga med de utländska konkurrenternas. Regeringen anser inte att något av storvarven i dag bör avvecklas med hänsyn till de sociala och regionala följder detta skulle få. Detta ger utrymme för fortsatt men reducerad drift vid bl.a. Kockums Varv.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

Det finns ovedersägliga fakta som talar för en sådan verklighetsbeskrivning, t.ex. att varvskapaciteten i världen är 50 26 för hög, att kostnadsläget i Sverige har varit högt, att u-länderna har kommit i fatt andra länder, att andra länder har större subventioner. Det finns emellertid en motbild. Sverige är ett land som har en omfattande utrikeshandel och som i hög grad lever på export. Vi är omgivna av hav. Vi bor centralt, både i Europa och i världen. Utanför våra kuster återfinns de stora fartygsrouterna. Öresund är ett av världens tätast trafikerade sund. Vi har i det här landet gamla fartygsbyggartraditioner. Handeln mellan länderna kräver också i fortsättningen en utökad och förnyad flotta. Därför borde vi nu tänka igenom och förbereda oss på vad en uppåtgående konjunktur och större efterfrågan skulle komma att innebära. Om det vet vi f. n. alltför litet. Det måste emellertid vara fel att a priori utgå från att man skall kasta yxan i sjön. Att ta del av Svensk Sjöfarts Tidning innebär ofta en mycket inspirerande läsning. Det gäller inte minst i tider som dessa, som är så slentrianmässigt pessimistiska och nästan automatiskt präglade av resignation. Jag utgår från att Roine Carlsson har tagit del av innehållet i Svensk Sjöfarts Tidning nr 8. Där presenteras en del förslag till åtgärder som, såvitt jag förstår, är sakligt grundade. De präglas av en målmedveten vilja att komma till skott, att tänka om och att ”tänka nytt”. Förslaget utmynnar i ett krav på att man i regeringens varvsproposition tar initiativ till tillsättandet av en förberedande snabbutredning som skall åstadkomma ett utvecklingsprogram. Programmet skulle, enligt tidningen, syfta till att idéer tas fram och dokumentationer redovisas när det gäller praktiskt genomförbara och kostnadsbesparande förändringar inom svensk fartygsproduktion. I fråga om huvudpunkterna i ett sådant utvecklingsprogram skulle man bl.a. inrikta sig på lättdrivna fartyg, arbetsbesparande konstruktioner och serviceanpassade fartyg. Till slut vill jag ställa följande fråga till statsrådet: Finns det något i det förslag som presenteras i Svensk Sjöfarts Tidning som är värt att ta fasta på, och i så fall vad? Det skulle vara intressant att få en kommentar av statsrådet.

Herr talman! Ulla Tillander använde uttrycket kasta yxan i sjön. Jag vill dock påminna Ulla Tillander om att det finns ett beslut om varven som fattats här i kammaren och som säger att om de inte uppvisar lönsamhet före utgången av 1984, skall avveckling ske. Det är det riksdagsbeslut som f. n. finns i fråga om varven. När det gäller den socialdemokratiska regeringens inriktning i varvsfrågorna ger den inte sken av att vi skall kasta yxan i sjön. Även i detta frågesvar säger ju regeringen att man med hänsyn till både sysselsättningsfrågan och regionalpolitiken inte kan tänka sig att avveckla de båda storvarven. Därför vill den socialdemokratiska regeringen behålla verksamheten på de båda varvsorterna, dock i reducerad omfattning. Jag tycker att det när det gäller regeringens viljeinriktning finns anledning att påminna om detta, mot bakgrund av det beslut som tidigare har fattats i denna kammare och som Ulla Tillander, såvitt jag förstår, har stött. När det sedan gäller vilka olika intryck som nu bearbetats i regeringskansliet beträffande bl.a. varvspropositionen, vill jag återigen understryka att vi återkommer och redovisar hur vi ser på varvsfrågorna i en proposition som kommer att föreläggas riksdagen i slutet av nästa månad.

Herr talman! Både för riksdag och för regering, men naturligtvis framför allt för de orter där de stora varven är belägna, är det givetvis påfrestande på många sätt, i synnerhet för de anställda och deras familjer, att få sig till livs de dystra framtidsprognoser som duggar så tätt. Även om statsrådet nu inte precis vill kommentera det förslag som finns i Svensk Sjöfarts Tidning — det har jag förståelse för — vill jag hoppas att den kommande varvspropositionen tar intryck både av själva den sakliga substansen i förslaget i Svensk Sjöfarts Tidning och framför allt av, såvitt jag förstår, den sakligt motiverade framtidstro som kommer till uttryck där. Det är något av detta nya attackerande av problemen som behövs för att det skall ges möjligheter till nya resultat och till resultat som står sig på sikt. bara tillämpa en osthyvelsprincip på de tre storvarven innebär ju på sikt inget nytänkande, utan leder bara till att vi inom något år debatterar samma sak. Den risken föreligger.

Herr talman! John Andersson har frågat om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av domänverkets och dess dotterbolags husaffärer. Justitiekanslern genomför en utredning av domänverkets agerande i samband med de husaffärer Domänföretagen AB med dotterbolag bedrivit i Italien. Regeringen har uppdragit åt domänverket att verka för att justitiekanslern får ta del av de handlingar och uppgifter rörande Domänföretagskoncernens förhållanden som han anser sig behöva få tillgång till för sin utredning. Samtidigt pågår en polisutredning angående bolagens kontakter och samarbete med en agent i Västerås. I avvaktan på resultatet av dessa båda undersökningar avser jag inte att vidta några åtgärder i ärendet.

Herr talman! Jag får först tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Jag vill börja min kommentar till svaret med att citera två tidningar. Den första är domänverkets personaltidning DomänPosten, som skriver ”Jakten på ”skandaler” inom koncernen är så intensiv att man otvunget måste fråga sig vad det egentligen är massmedia håller på med. Har man gett sig sjutton på att knäcka koncernledningen?” Den andra tidningen är Skogsindustriarbetaren . Den skriver: ”Regeringen har hitintills inte uttryckt några värderingar utan bara samlat in upplysningar. Nu är det tydligen tid att handla. Vi kräver inga avhuggna huvuden. Men förtroendet för Domänverket måste återställas.” Det är det sistnämnda som är anledningen till min fråga. Som anställd i verket har jag naturligtvis inget intresse av att vare sig knäcka koncernledningen eller att ha något annat suspekt i tankarna. Men nog är det väl en märklig verksamhet som pågår när en av marknadsförarna måste fixas ut ur ett svenskt fängelse och en annan åker fast för narkotikabrott i Amerika. Av den här olustiga affären borde ju dras vissa slutsatser. En sådan gäller frågan om insynen i dotterbolag till statliga verk. Sedan jag ställde denna fråga har, som nämns i svaret, regeringen uppdragit åt domänverket att verka för att handlingar och uppgifter rörande Domän Housing AB:s husaffärer blir tillgängliga för JK, och det är ju bra. Men en principiell slutsats av det inträffade borde vara att åtgärder vidtogs för att insynen i statliga företag inte skulle kunna kringgås genom en aktiebolagsbildning. Det jag kan notera är att statsrådet Roine Carlsson inte ännu insett detta. Men hoppet är det sista man mister, så jag får väl avvakta den vidare utvecklingen och eventuellt återkomma.

Herr talman!

Herr talman! Har man, som i det här fallet, lyckats sätta sprätt på 15 milj.kr. utan att sälja ett enda hus, tycker jag ändå att vi kan dra vissa slutsatser, fastän inte utredningen är klar. Det råder inget tvivel om att det inträffade har upprört många bland de anställda. Jag kan återge en röst bland de anställda som framträder i en tidningsintervju: ”Vi arbetare skall spara medan cheferna gör svindlande miljonaffärer.

Några slutsatser tycker jag att man borde kunna dra. Och en slutsats borde vara att statliga verk och företag skulle vara ett föredöme med att ge den insyn som är rimlig att begära.